Herr talman! Det behövs mer konkurrens. Men problemet är att finansministern och regeringen går i täten för att motverka konkurrens inom några av de viktigaste områdena i samhället. När det gäller reformer och utgifter finns det en grundläggande skiljelinje mellan er socialdemokrater och de borgerliga. Vi anser inte att ökade utgifter som sådana är reformer. Det kan behövas ökade utgifter inom olika viktiga områden för att slå vakt om de som har det allra största stödet. Det är t.ex. så att vi sammantaget har en helt annan budgetstrategi än vad ni har. Vi anser att man inom ramen för mycket mer strikta budgetramar ska slå vakt om änkor och handikappade. Men ni som låter utgifterna skena i väg drar t.o.m. ned på de handikappades stöd från staten. Jag skulle vilja att Ringholm förklarade vem som funderade ut någon mörk natt, att när man ska spara, så ska man spara på de handikappade och änkorna. Var det Göran Persson, var det Bosse Ringholm eller var det kanske Matz Hammarström? Det kunder vara intressant att få den interiörbilden här i riksdagen. Till slut ytterligare en fråga om skatterna. Bosse Ringholm brukar hävda att sänkta skatter hotar välfärden. Jag hävdar nog motsatsen. Sänkta skatter innebär att människor själva får en del av välfärden att bestämma över. Sänkta skatter kan också leda till att vi får mer företagande och mer jobb som skapar mer välfärd i form av både skattepengar och enskilda människors välfärd. Den skattefråga som Bosse Ringholm mest av allt är upptagen av är sänkt skatt på sprit. Hur kan det komma sig att sänkta skatter på företagande och jobb hotar välfärden medan sänkta skatter på sprit inte är något bekymmer alls? Den balansen i socialdemokratisk skattepolitik tycker jag vore intressant för kammaren att få ta del av.
Fru talman! Sänkta skatter hotar välfärden, Gunnar Hökmark, om skatterna inte finansieras. Det har svenska folket en oerhört dyrköpt erfarenhet av för en sju åtta år sedan. Det fanns en regering som tillämpade just den principen. Det ledde till en sådan ekonomisk moras som vi aldrig tidigare hade haft i svensk ekonomisk historia. Sänkta skatter med en bra fördelningsprofil på det sätt som regeringen föreslog i höstas och som genomfördes från den 1 januari, och som är finansierade skattesänkningar, leder till att vanliga inkomsttagare får mer pengar för konsumtion. Det leder till att vi får en positiv utveckling. Det leder också till att vi kan bekämpa arbetslösheten bättre. Därför är det naturligtvis för varje person som står utanför arbetsmarknaden oerhört viktigt att få en chans att komma in antingen man är invandrare, arbetshandikappad, långtidsarbetslös eller tillhör någon annan grupp. Om detta har moderaterna ingenting att säga. Jo, en sak: Vi försämrar gärna arbetslöshetsersättningen för de grupperna. Det är det bud som moderaterna har till de arbetslösa. Det handlar inte om att ge dem ett jobb, och inte om att göra en insats för att ge dem en chans att komma in på arbetsmarknaden. Moderaterna gick emot det som har varit en succé under senare tid just för de långtidsarbetslösa. Tiotusen långtidsarbetslösa har fått jobb tack vare den anställningsgaranti som infördes av riksdagen i höstas. Jag tycker att det är fel att som Gunnar Hökmark tala om att vi skulle försämra för handikappade änkor, om jag förstod honom rätt. Vi förstärker för de handikappade. Vi förstärker för personer med funktionshinder. Vi hade förslag i budgetpropositionen - och fullföljer det nu - om den s.k. assistansreformen. Det innebär att även de över 65 år får stödet i fortsättningen. Det är en stor handikappreform som vi genomför.
Fru talman! Förra året citerade finansministern av misstag Bertil Ohlin, Folkpartiets gamle partiledare, när han sade att det måste löna sig att arbeta. Jag tänkte fortsätta med ett annat Ohlincitat, nämligen att man måste vårda de välståndsbildande krafterna. Det tycker jag också är ett citat av Bertil Ohlin som finansministern borde ta till sig. Vi hör här hela tiden att reformer är utgifter och att skattesänkningar är fördelningspolitik. Men välstånd är inte någonting som sprutar av sig själv ur marken. Det måste skapas och arbetas ihop. Därför skulle jag tycka det var mycket intressant om finansministern nu i en replik, i stället för i sitt huvudanförande eller i vårpropositionen, kunde ge sin syn på hur man ska vårda de välståndsbildande krafterna och framför allt hur vi ska skapa ett internationellt konkurrenskraftigt skattesystem i Sverige. Delar finansministern sin partikollega Tony Blairs uppfattning att man inte bör ägna sig åt skatteharmonisering uppåt genom gemensamma regler i EU, utan att vi var och en på hemmaplan ska se över skatterna så att vi inte jagar ut jobb ur Europa? Det tycker jag skulle vara ett bra besked. Ett annat bra besked vore att man tycker att man ska gå vidare med den typ av strukturreformer som kan öka människors möjligheter till jobb och företagande här i Sverige. Avregleringen av telemarknaden har varit jättebra, och det har framför allt varit bra för männen. Är finansministern beredd att gå vidare med ett annat viktigt område, nämligen vårdsektorn och utbildningssektorn? Där finns stora framtidsmöjligheter. Hela biotekniksidan ligger i anknytning till vården. Utbildning är hela världens framtidssektor, och det är det område där kvinnorna finns. Är finansministern beredd att gå vidare med den typen av strukturreformer även för kvinnorna? En annan fråga är arbetsutbudet. Ibland när jag läser texterna om maxtaxa känner jag att det på något sätt är 40-talisternas slutgiltiga hämnd på sina barn. I takt med att arbetsutbudet kommer att minska är det just småbarnsmammorna som ska arbeta mer. Har finansministern verkligen inget annat recept för hur vi ska klara den demografiska utmaningen i framtiden än att småbarnsmammorna ska lösa uppgiften?
Fru talman! Jag minns faktiskt inte bara Bertil Ohlin utan även Bengt Westerberg, för att ta några tidigare folkpartiledare. Jag minns Bertil Ohlin för diskussionen om att det ska löna sig att arbeta. Det var inte något felcitat från min sida, utan det var medvetet. Det vi gör i familjepolitiken och i arbetsmarknadspolitiken är verkligen att förmera möjligheterna för inte minst kvinnorna att kunna arbeta i fortsättningen. Det förvånar mig faktiskt att Karin Pilsäter ingenting har lärt av Bertil Ohlin, och möjligtvis ännu mindre av Bengt Westerberg. Han var ändå ansedd som den som ville främja jämställdheten på olika områden. Bengt Westerberg var den som tyckte det var bra med föräldraförsäkring. När vi i vårt stora familjepolitiska reformpaket föreslår både maxtaxa och utbyggd föräldraförsäkring tycks ingenting av detta längre passa Folkpartiet. Jag beklagar att Folkpartiet har bytt fot i jämställdhetsarbetet. Det hade varit en styrka om även Folkpartiet på samma sätt som under Bengt Westerbergs tid tyckt det varit bra med förstärkt föräldraförsäkring och maxtaxa som vi nu har föreslagit. Vi gör det inte minst mot bakgrund av hur oerhört viktigt det är att få ut fler personer på arbetsmarknaden och få bättre syssesättningssituation. Till min stora glädje kan jag konstatera att resultatet av arbetskraftsundersökningen nu har kommit för några minuter sedan och den visar att vi under maj månad hade en arbetslöshet i Sverige på 4,1 %, vilket är väldigt nära 4-procentsmålet. För kvinnorna var arbetslösheten i maj, Karin Pilsäter, 3,8 %. Jag tycker att det är ett utomordentligt glädjande besked. Vi är på rätt väg med den ekonomiska politiken, och vi är på rätt väg med de insatser som görs via arbetsmarknadspolitiken och i välfärden. Inte minst kommer kvinnors möjlighet att få jobb i exempelvis sjukvården att öka genom våra insatser - regeringens, för att ta fram ytterligare 9 miljarder kronor till sjukvården de närmaste åren.
Fru talman! Det är möjligt att Bosse Ringholms närminne är tillräckligt bra för att komma ihåg personen Bengt Westerberg, men han har uppenbarligen inte förstått särskilt mycket av den politik som Bengt Westerberg försökte förmedla, nämligen att jämställdhet handlar om makt till kvinnorna. Delad makt, delat ansvar - så hette vår jämställdhetsproposition, och socialdemokraterna anslöt sig i efterhand till de flesta förslagen. Men er jämställdhetspolitik handlar inte om delad makt och delat ansvar, utan den handlar om mer makt åt staten och ansvaret åt kommunerna. Jag behöver möjligen påminna Bosse Ringholm om föräldraförsäkringens konstruktion. Man får bara ut pengarna genom att vara ledig och inte arbeta, och det ökar knappast arbetskraftsutbudet - tvärtom. Folkpartiet har aldrig någonsin haft på förslag att förlänga föräldraförsäkringen från tolv månader, vare sig med eller utan Bengt Westerberg. Dessutom fyller inte heller maxtaxan den funktion som vi skulle önska. Den ger ju minst sänkning av marginaleffekterna åt de människor, kvinnor, som har de minsta marginalerna och de högsta marginaleffekterna. De största sänkningarna, såväl fördelningspolitiskt statiskt som dynamiskt, ges åt dem som redan har ganska stor frihet och ganska låga marginaleffekter, dvs. mammor som jag själv. Det tycker inte jag är det stora problemet. Det stora problemet är alla de lågavlönade kvinnor med höga marginaleffekter och små marginaler. De får väldigt lite hjälp av er maxtaxa, och de får definitivt ingen hjälp att kunna styra och ställa lite mer i sin egen vardag. Men det är de som ska arbeta mer. Ni har inget svar på hur vi ska kunna lösa de långsiktiga framtida utmaningarna att klara äldreomsorgen, sjukvården och produktionen. När 40-talisterna drar sig tillbaka är det tydligen småbarnsmammorna som ska lösa den uppgiften, och det tycker jag är trist. Jag skulle i stället vilja att socialdemokraterna och hela vänsterblocket funderade lite över vad jämställdhet och välstånd handlar om. Det handlar om människors frihet och möjlighet att kunna skapa välstånd och bestämma mer i sin egen vardag. Där tror jag att er politik lämnar en hel del övrigt att önska och att våra förslag ligger betydligt bättre i linje med att kunna jobba och verka för både kvinnor och män.
Fru talman! En viktig princip i jämställdhetspolitiken är att ge alla människor möjlighet att försörja sig själva, att ge alla möjlighet att få ett jobb. Folkpartiet tyckte tidigare att det var viktigt att vi, som ett led i jämställdhetspolitiken, skulle kunna utforma våra taxor i barnomsorg och annat på ett sådant sätt att det underlättade människors - inte minst kvinnors - inträde på arbetsmarknaden. Men där har uppenbarligen Folkpartiet övergett sin gamla linje och lierat sig med de moderata krafterna. Det är glädjande att kunna konstatera att vi nu har nått 4-procentsmålet. Vi hade 3,8 % arbetslöshet i maj månad för kvinnorna i Sverige. Det visar att vi genom stora insatser har nått ett oerhört betydelsefullt och omstritt mål, som har betvivlats av många i de borgerliga partierna. Men det är inte slutmålet för oss socialdemokrater. För oss är det full sysselsättning som gäller för såväl kvinnor som män. Därför tror vi att maxtaxereformen, föräldraförsäkringen och annat också ska kunna underlätta för fler personer att komma ut på arbetsmarknaden i framtiden. Jämställdhetspolitiken handlar om makt, men makten går via jobbet. Makten över sin egen situation går via att ha ett jobb och kunna försörja sig.

Fru talman! Jag måste inledningsvis säga att också jag gläder mig åt att vi i försvarsuppgörelsen har kunnat nå en överenskommelse om att föra över 8 miljarder till vården. Av de fyra särskilt utpekade områdena tycker jag att det är bra att man lägger pengar på psykvården och äldreomsorgen. Finansministern tar upp satsningen på barnen som en av de stora sakerna i vårpropositionen och finansutskottets betänkande, som vi nu diskuterar. Jag skulle vilja ställa några frågor om hur den verklighet som finns utanför det här huset sammanfaller med finansministerns ambition. Det första jag funderar över är förstås situationen i skolan, där var femte elev går ut grundskolan med otillräckliga läs och skrivkunskaper. Var tionde elev är inte behörig att fortsätta på gymnasiet, men vi vet att det nästan är omöjligt att få ett jobb om man inte har en ordentlig grundutbildning. Maxtaxan är ju ingen barnreform. Finansministern själv nämnde den i samband med sysselsättningen och tillväxten, där maxtaxan ska vara en viktig pusselbit. Jag tror faktiskt att Karin Pilsäter har rätt ingångsvärden i den här diskussionen. Dessutom är det så att vissa föräldrar tjänar flera tusen kronor i månaden på förslaget, kanske upp till 3 000 kr, medan andra bara tjänar hundralappar. Det är ett heltokigt förslag fördelningspolitiskt. Fördelningspolitiken är också heltokig i föräldraförsäkringen som den ser ut i dag. För vissa barn är det värt 60 kr om dagen att de får ha sina föräldrar hemma genom föräldraförsäkringen. Men för andra barn är det värt nästan 600 kr om dagen att de får ha sina föräldrar hemma genom föräldraföräkringens reglering. Den här skillnaden i hur man ser på olika grupper av barn gagnar inte barns rättigheter. Barn i t.ex. familjevåldssituationer har en väldigt utsatt position, och jag tycker sammantaget att den här satsningen på barnen klingar ganska tomt.
Fru talman! Jag lyssnade noga på Lena Eks anförande för en stund sedan, och det var ganska välgörande att hon tog avstånd ifrån moderaternas skattepolitik. Den skattepolitiken skulle inte tillföra samhället några ytterligare resurser, vare sig till skolan, sjukvården eller omsorgen. Därför är jag på samma sätt som Lena Ek glad över att vi har nått en överenskommelse om en stor satsning på sjukvården. Jag är medveten om att det finns andra områden, som skolan och jobben, som också behöver ännu större satsningar tiden framöver. Därför hoppas jag naturligtvis att Lena Ek också är beredd att diskutera och stödja en ekonomisk politik som gör det möjligt att få fram mer resurser för den offentliga vården, skolan och annat som vi har, också i fortsättningen. Jag tror att Lena Ek kanske inte riktigt inser vilken väldig satsning på barnen som finns i vårpropositionen, eftersom hon säger att det ekar tomt. Vi satsar över 10 miljarder kronor på barnfamiljerna, och maxtaxan är väl någonting som i högsta grad är bra för barnen. Om föräldrarna får bättre inkomster kommer det barnen till del. Om båda föräldrarna kan få jobb och maxtaxan underlättar det, så är det väl bra för barnen och deras situation? Om det blir mer personal på dagis och fritids så är väl det också bra för barnen?
Fru talman! Maxtaxeförslaget diskriminerar 25 % av Sveriges barn. Man har ju valt konstruktionen att inom den gemensamt och offentligt finansierade välfärden lägga fram ett förslag som riktar sig till de barn som finns i den offentliga barnomsorgen, nämligen 75 % av Sveriges barn. Men 25 % av Sveriges barn ställs utanför detta stöd, och det är barnen som har privat ordnad barnomsorg. Det gläder mig att finansministern tar upp frågan om tillväxt. I vissa kommuner i Sverige har vi ett skoluppror, och vi har också ett Norrlandsuppror. Det handlar om det andra stora problemområdet som jag hade tänkt ta upp, nämligen att skillnaden i bruttonationalprodukt mellan olika regioner är enormt stor i Sverige just nu. Om man utgår från en snittgräns på 100 för Sverige, så har vi en tillväxt på 130 i Stockholmsområdet. Men i stora delar av Sverige ligger man på faktor 70 75, jämfört med 100. När man inom EU diskuterar regionalpolitik är fattigdomsgränsen 70, och då pratar vi om sådana områden inom den europeiska unionen som Sicilien. Där sätter man in ett massivt utvecklingsstöd. I Sverige är regionalpolitiken just nu frånvarande, höll jag på att säga. Den digitala allemansrätten kommer inte till stånd. Utgiftsområdet kommunikationer får en halv miljard mindre i anslag de närmaste två åren. Postkontoren försvinner. Arbetsförmedlingskontor försvinner. Försäkringskassekontor försvinner. Polisen har utryckningstider på en timme i många distrikt. Detta innebär att politiken just nu går ut på att plocka bort de verktyg för regional utveckling som har funnits och inte lägga till några nya. Detta försätter stora delar av Sverige i en mycket besvärlig situation. Det här är extra problematiskt eftersom vi nu är på toppen i en högkonjunktur. Det kommer kanske att hålla i sig under några år, men vad händer med dessa områden när vi går ned i en lågkonjunktur? Det är likadant med arbetslöshetssiffrorna. Där finns samma stora regionala skillnader.
Fru talman! Om Lena Ek vill tillhöra de krafter i samhället som vill värna den gemensamma välfärden - det hoppas jag att hon vill - genom att bygga ut barnomsorg, skola, sjukvård och mycket annat tror jag att det vore en fördel om Lena Ek vore lite mer varsam med sina uppgifter om hur det verkligen förhåller sig. Vi minskar inga väganslag. Anslagen till vägar och järnvägar ökar i vårpropositionen. Vi ökar insatserna för rättsväsendet, för polisen, kraftigt. Det ökar ju möjligheterna att göra insatser i fortsättningen. Vi har behållit anslagen till arbetsförmedlingarna oförändrade, trots att arbetslösheten snart bara är hälften av vad den var i början av 90-talet. Det har vi gjort just därför att vi vill satsa mer på dem som är kvar som arbetslösa och ge dem chansen att komma in på arbetsmarknaden. Jag tycker kanske att Lena Ek ska vara lite försiktig när hon beskriver våra insatser när det gäller polis, arbetsförmedlingar, vägar och annat, så att vi i alla fall talar om samma korrekta bild. För den som då vill bygga ut välfärden på samma sätt som regeringen och Lena Ek och Centerpartiet vill göra är det naturligtvis oerhört viktigt att se till att förhindra att moderaterna får en chans att via sin skattepolitik underminera de resurser som vi behöver för det här. Jag upprepar gärna det som jag sade förut. Jag tycker att det var välgörande att Lena Ek tog avstånd från moderaternas skattepolitik på den punkten, men det handlar också om att i god ordning försöka skapa ett utrymme för de insatser som vi vill göra åren framöver. Det innebär, Lena Ek och kanske också andra, att vi inte kan göra allt på en gång, utan vi måste hitta en viss turordning. Turordningen har varit att vi har satsat väldigt mycket på vården, skolan, omsorgen och jobben. Och barnen står nu i centrum i denna vårproposition. Jag tycker att det är den största och bästa framtidssatsning som vi kan göra.

Fru talman! Det finns något unikt med varje människa och med mänskligheten i dess helhet. De flesta partier i riksdagen står upp för den enskilda människans unika värde. Vi moderater tar vår utgångspunkt i den enskilda människans möjligheter att förverkliga sina egna drömmar och idéer. Det handlar om att själv välja hur man vill leva, var och med vem och om rätten att forma sitt eget liv och sin egen framtid. Men Sverige har under det senaste seklet utvecklats i en annan riktning. Idén är att statens behov, önskningar och ambitioner är större och viktigare än den enskildes. Idén är att kollektivet går före individen. Detta är en människosyn och en inriktning på politiken som vi moderater har varit och alltid kommer att vara i opposition mot, vare sig vi är i regeringsställning eller inte. Det är för den enskilde individens räkning som jag står här i dag, för att förbättra hennes möjligheter att förverkliga sig själv, sina drömmar och sina idéer. Det är på hennes uppdrag som jag och mina partivänner tjänstgör i denna kammare. Fru talman! Den enskilde är illa klämd i dagens Sverige. År efter år har den svenska staten rullat ut sin makt på den enskildes bekostnad. Lagarna blir fler, reglerna likaså. Statens, kommunernas och landstingens utgifter ökar stadigt, och med dem skatterna. Den enskildes makt över sitt eget liv, sin framtid och sin vardag minskar i takt med att staten tar för sig. Det blir allt mindre frihet, allt mindre ansvar och allt mindre egen makt. Det är egentligen först under det senaste decenniet som verkligheten har börjat komma i kapp den stora statens försvarare. Högskattestatens problem har blivit bitter verklighet för många, inte minst de arbetslösa och de familjer som inte får ekonomin efter skatt att gå ihop av egen kraft. Vi har sett ökande brister i en offentlig sektor, så upptagen med att göra det mesta att man knappt klarar av det väsentligaste. Det är världens högsta skatter men inte världens högsta välfärd. Det är ett oroväckande resultat av decennier av socialism. Vi moderater har konsekvent förespråkat andra lösningar än den stora statens väg. Vi skiljer oss från de flesta andra partier i denna kammare genom att alltid ta avstamp i idén om den enskildes rätt till frihet och makt över det egna livet. Men vi skiljer oss dessutom från regeringen genom att vi tar avstamp i den verklighet som vi ser omkring oss. Den stora starka staten har inte bara drabbat den enskildes frihet. Det handlar också om de negativa effekterna på arbete, ägande, sparande, företagsamhet och ekonomisk utveckling som de höga skatterna för med sig. Det handlar om en svart sektor som breder ut sig. Det handlar om en ökad otrygghet bland landets familjer om pengarna ska räcka till när skatten är betald. För att den enskilde ska kunna förverkliga sina egna drömmar och idéer och för att vårt samhälle ska kunna utvecklas på bästa sätt finns det några principer som jag hoppas att alla i den här riksdagen är villiga att ställa upp på.

Det är kanske viktigast av allt. Dessa principer ställer dock krav på att staten håller tassarna borta. Det handlar i stället om att ge verktyg, inte pekpinnar, att erbjuda valfrihet i det gemensamma och att låta folk få behålla en större del av resultatet av det egna arbetet och de egna ansträngningarna. Dessa principer ställer krav på sänkta skatter. Fru talman! Vi har valt att rikta in oss på de områden där vi tror att lägre skatter skulle vara särskilt nyttiga och välkomna, såväl för den enskilde som för oss alla. Vårt främsta krav är en omfattande långsiktig inkomstskattereform. Det är de små inkomsterna som vi vill värna. Det är alltid låg och medelinkomsttagarna som drabbas hårdast av klåfingriga politiker med ambitioner att lägga andra människors liv till rätta. Vi föreslår därför en kombination av åtgärder. Till skillnad från en del andra partier har vi börjat med inriktning, syfte och omfattning. Men vi lämnar öppet för tekniken, ordningen och den rätta avvägningen mellan höjda grundavdrag och sänkta skattesatser. Vår målsättning är att på sikt helt avskaffa den statliga inkomstskatten. Det vill vi göra av flera skäl: Om vi avskaffar den statliga inkomstskatten kommer det att löna sig bättre att utbilda sig, att förbättra sin egen inkomst genom att byta jobb eller bli bättre på det som man gör. Det tycker vi är en bra princip. Att avskaffa den statliga inkomstskatten är en rättvisereform. Alla kommer att betala samma procentandel av sin inkomst i skatt, samtidigt som de som tjänar mest också betalar mest skatt i kronor och ören. Vi får dessutom ett enklare skattesystem. Behovet av särskilda regler för fåmansföretag minskar. Problemen med beskattningen av personaloptioner, som drabbar många anställda i nya, snabbväxande företag, minskar. Behovet av en särskild expertskatt för utländska experter minskar. Vårt samhälle skulle bli en attraktivare plats för företag och människor att verka i, till gagn för alla. Steg för steg vill vi genomföra denna reform, med en kombination av höjda grundavdrag och sänkt statlig inkomstskatt. Det förbättrar möjligheterna för den enskilde att kunna leva på sin lön. Vi moderater vill även, i motsats till dagens riksdagsmajoritet, se sänkta kommunalskatter. Men många kommuner har, till följd av statliga pålagor och ett orättvist utjämningssystem, svårt att ge människorna makten åter. Utrymmet för kommunala skattesänkningar är rätt begränsat i socialismens Sverige. Detta drabbar människor med minst marginaler i den egna ekonomin. Det är de höga kommunalskatterna som äter upp de låga inkomsterna. Sänkta kommunalskatter är därför en viktig del i en inkomstskattereform. I flera borgerligt styrda kommuner sker nu skattesänkningar. Det är något vi välkomnar och vill se mer av. Fru talman! Ett annat stort bekymmer i dagens Sverige är fastighetsskatten. Denna djupt orättvisa skatt drabbar tusentals svenskar vars enda önskan är att bo i det egna hemmet. Hyresgästerna drabbas. Villaägarna drabbas. De som bor i bostadsrätt drabbas. Glesbygden drabbas. Det i dag främsta argumentet för fastighetsskattens förespråkare är att det är en svårflyttad skattebas. Det ligger i sakens natur att kapital, utbildade personer och företag är mer lättrörliga skattebaser än fastigheter. Men det gör inte fastighetsskatten till en bra skatt. Det är en djupt orättvis skatt som egentligen bara har en enda fördel, och det är skatteindrivarens fördel. Alla måste bo någonstans; därför kan ingen undkomma att betala fastighetsskatt. Vilka skatteteoretiska argument förutom orörligheten finns för att beskatta fastigheter? Moms har betalats när huset byggdes. Moms belastar alla driftskostnader. Att därutöver ta ut statlig skatt på boende ovanpå alla andra skatter kan inte uppfattas som rättfärdigt. Ett hem ger ingen avkastning. Det är en konsumtion av boende. Skatten varierar dessutom kraftigt och oförutsägbart i både tid och rum. Fastighetsvärdena stiger brant i attraktiva områden och därmed också fastighetsskatten. Resultatet blir att många inte har råd att bo kvar i sina hem. Är detta rättvist? Fastighetsskatten kan inte avskaffas över en natt. Men vi skulle redan i dag i denna kammare kunna besluta att frysa taxeringsvärdena, halvera markvärdet som grund för beskattning och börja sänka skattesatserna. Det är vad vi moderater föreslår. Den som vill är välkommen att följa med. Men fastighetsägare riskerar att drabbas dubbelt. De höjda taxeringsvärdena innebär att fler tvingas betala förmögenhetsskatt på sitt boende - inte för att lönen eller bankontot ökat i värde utan för att tomten, väggarna eller utsikten har det. Därför vill vi moderater också slopa förmögenhetsskatten, så att inte de som valt att äga sitt eget boende ska drivas från hem och gård. Men förmögenhets och kapitalbeskattningen drabbar inte bara dem som äger hus. Skatterna har blivit så höga att det numera inte bara är tennisstjärnor och artister som tröttnat på våra absurt höga skatter. Även s.k. vanliga människor överväger att söka sin framtid på annat håll, företag likaså. Detta hotar naturligtvis på sikt den svenska ekonomins utveckling. Därför vill vi steg för steg avskaffa förmögenhetsskatten - först genom att den orättvisa sambeskattningen av förmögenheter för äkta makar upphör och genom en höjd gräns för när skatten ska börja taxeras ut. Statsminister Göran Persson säger i Aftonbladet den 6 juni att slopandet av sambeskattningen inte är en prioriterad fråga. För detta har han stöd i denna kammare, förutom av sina egna partivänner, av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi vill slopa sambeskattningen nu. Tillsammans med bl.a. avskaffad dubbelbeskattning på aktieutdelningar kommer dessa åtgärder att förbättra våra möjligheter att bli en företagarnation i världsklass. Det är något vi alla kommer att kunna ha glädje av. Ett annat aktuellt problem är den vansinnigt höga bensinskatten, som lett till rekordhöga bensinpriser. Bensinskatterna gräver djupa hål i hushållskassan, särskilt för dem som av olika anledningar är beroende av bilen. Men den gör det även mindre lönsamt att pendla till jobb på annan ort. Där bilen tidigare skapade frihet och möjligheter ser vi nu inlåsningseffekter. Vi moderater är det enda parti som föreslår sänkningar av de höga bensinskatterna. Dessutom vill vi se ett höjt reseavdrag och sänkt gräns för avdrag för resor till och från jobbet. Fru talman! Om några ögonblick är det dags för övriga partier att kommentera moderaternas förslag. Det blir säkert den vanliga visan. Skattesänkningarna hotar välfärden, kommer det att heta. Men vems välfärd är det vi talar om - den enskildes, som får makt över sin vardag, eller politikernas, som förlorar makten över människorna? Skattesänkningar sägs äventyra statens finanser och leda till ett ekonomiskt "moras". Det har inte varit en enda debatt i den här kammaren utan att företrädare för regeringspartiet har talat om detta, i stället för att tala om framtiden. Det är ett av finansministerns favorituttryck, och hans supportrar använder det gärna. Men när staten får mindre pengar att bestämma över får du som medborgare mer. När din makt över ditt liv ökar minskar politikernas. Det är vad vi tror är rätt och riktigt. Därför föreslår vi de förändringar vi gör - för den enskilde individens och hennes näras och käras skull, för våra barns skull, för att vi alla ska kunna växa lite som människor och medborgare, inte för att kollektivets makt ska öka på din och min bekostnad. Det är inget mindre än en frihetsrevolution vi förespråkar; i detta har mina motståndare här i riksdagen rätt. Vi moderater vill gå längre än övriga. Vi vill åstadkomma mer än andra. Vi vill ha mer frihet för den enskilde än alla andra. Det är ingenting vi sticker under stol med. Fru talman! Sverige behöver sänkta skatter och mer frihet för den enskilde. Det är vad vi moderater tror på och slåss för. Det är också en politik vi har föreslagit riksdagen att ställa sig bakom och som kommer till uttryck i reservationerna till finansutskottets betänkande i dag. Man kan stödja den genom att rösta bifall till de moderata reservationerna i dagens betänkande. Det tänker i alla fall jag och mina partikamrater göra. Övriga är hjärtligt välkomna att göra detsamma. För ordningens skull, fru talman, vill jag påpeka att jag står bakom samtliga moderata reservationer i detta betänkande men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 12 under mom. 6.

Fru talman! Dagens debatt behandlar också skattepolitiken. Jag vill med anledning av detta lyfta fram några kristdemokratiska aspekter på regeringens politik och även på utskottsbetänkandet. Jag vill redan nu meddela att jag inte ämnar yrka något ytterligare utöver vad Mats Odell tidigare har framfört. Vi yrkar alltså bifall till reservationerna 1 När jag läser betänkandets skattedel finner jag en hel del att glädjas över. Jag tänker koncentrera mig på ett fåtal områden, men jag vill också nämna Kristdemokraternas skattepolitik i stort. Utskottet belyser flera områden som inger stor förhoppning. Låt mig t.ex. ta meningen som säger att företagsklimatet ska bli bättre. Reglerna för företagarna ska bli enklare - bra! Brytpunkten för statlig skatt ska höjas - även det bra! Detta är en bra intention som stämmer överens med vad Kristdemokraterna har verkat för under lång tid. Jag vill med anledning av detta återkomma till vårt förslag om höjt grundavdrag. Internationaliseringen nämns också som grund för att se över olika delar av skattesystemet. Detta är en bra grund för att verkligen förbättra för landets skattebetalare. Även om regeringen har uttalat önskemålet och målsättningen att vidta åtgärder som skulle kunna gynna vanligt folk måste jag erkänna att det saknas en hel del önskvärda reformer som borde vara en lämplig följd av internationaliseringen. Flera av förslagen som regeringen lagt fram skulle vara enkla att genomföra fullt ut. Men frågan man kan ställa sig är varför det ska ta så lång tid att genomföra goda idéer och förslag. Jag tänker på löftet om att det ska bli enklare för företagare att deklarera eller sköta sin rapportering till myndigheterna. Här är vi kristdemokrater intresserade av att gå regeringen till mötes. Vi kan mycket väl tänka oss att lägga fram konkreta förslag som skulle tas emot med stor glädje och tacksamhet av företagare och övriga deklaranter, och säkerligen även av skattemyndigheternas personal. I dag finns ett stort ogillande av det befintliga skattesystemet. Det är alldeles för komplicerat. Enligt Temos undersökning på uppdrag av RSV anser endast 13 % av företagen att skattesystemet är enkelt och bra. 17 % tycker att det är lätt att deklarera och lämna uppgifter om olika skatter. Detta är märkligt. Varför kan vi inte göra det enklare för den grupp som skapar flest arbetsplatser i vårt land? Kristdemokraterna är måna om att det ska vara enkelt att driva företag i Sverige. Det ska vara lika självklart att starta ett eget företag som att söka anställning hos en arbetsgivare som har många anställda. Redan i skolåldern ska barn få upplysning om vad det innebär att vara egen företagare. Även om man på sina håll kan se en viss utveckling av företagsamhet i skolvärlden finns här mycket mer att göra. Attityderna måste ändras så att det blir mer normalt att tänka i företagsamhet än i anställning. Kristdemokraterna är helt övertygade om att det är bra för hela ekonomin, för sysselsättning och för tillfredsställelse i yrkeslivet. Människan är ju en kreativ varelse och ska snarare uppmuntras än hämmas i detta. Kristdemokraternas förslag för att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige är bl.a. att enklare administration införs. Beskattningen måste vara möjlig att förstå. Småföretagare måste få enklare blanketter och regler för beskattning. Som det är i dag lägger man ned alltför mycket tid på rapportering av uppgifter, vilket kan få till följd att svartsektorn ökar i stället för att minska. Två grupper vill jag lyfta fram som exempel på att beskattningen slår fel. Det är människor inom dels jordbruket, dels åkerinäringen. Båda dessa grupper av företagare har i ett öppet Europa stora konkurrensnackdelar av att vara lokaliserade till svensk jord och näring. Energibeskattningen slår hårt för dem båda. Kristdemokraterna anser att dieselskatten ska vara neutral, så att våra svenska åkerier inte drabbas av en kostnadsnivå som är 40 % högre än grannländernas i motsvarande näringsverksamhet. Konkurrenssnedvridningen gentemot Danmark, Tyskland och Polen, bara för att nämna några grannländer, är påtagligt till svensk nackdel. Detta är ohållbart om det är så att regeringen hävdar att Sverige ska bli och vara ett företagsvänligt land med internationell konkurrenskraft. Vad ska vi då säga till jordbrukarna? Vi har gång på gång talat om skatteryggsäcken. När ska den lyftas av för all framtid? Det är inte så länge sedan vi talade om energibeskattningen från denna talarstol. Där har det blivit en skillnad på 100 miljoner kronor till nackdel för jordbrukarna. Regeringens löften har blivit vaga löften och i slutändan inte ens löften utan bara tomma ord. Detta håller inte. Det bör vara väl känt vad kristdemokraterna anser om t.ex. dubbelbeskattningen. Den ska helt enkelt tas bort. Det är en beskattning som hämmar företagarna. Om vi ska göra det mer företagsvänligt är detta en viktig skatt att radera bort ur den föråldrade skattemodell som Sverige har i dag. Fru talman! För att göra en övergång till privatpersonernas beskattning vill jag i mitt anförande ta upp möjligheterna till avdrag för hushållsnära tjänster. Genom ett avdrag för hushållsnära tjänster tror vi att många fler skulle köpa tjänster. Därmed skulle svartsektorn minska och staten få in fler skattekronor. Även om vi öppnar för ett avdrag, skulle nettoeffekten säkert bli positiv för statskassan. Det finns i USA, som exempel, uppemot 4 000 olika tjänster som fortfarande saknas i det svenska samhället. Med andra ord, om vi får avdragsrätt skulle det inte bara ge lägre skatt för inköpta tjänster, det skulle också ge fler arbetstillfällen och tjänsteinriktningar som moderna svenskar med nöje skulle köpa och utnyttja. Kristdemokraternas skattepolitik strävar efter att låta svenskarna få behålla och bestämma över mer av sin egen lön. Därför vill vi föreslå att grundavdraget höjs med 11 900 kr till 20 600 kr för alla. Vi anser att vi på detta sätt skapar bättre förutsättning för att välja själv. Detta är för oss en viktig politisk ståndpunkt. Människan är skapad så att hon som person och individ själv kan fatta beslut och betänka konsekvenserna av desamma. Därför anser vi det vara mycket viktigt att var och en bereds ännu större möjlighet att själv besluta och ta konsekvenserna av sitt handlande. I dessa dagar när bensinpriset drar i väg till allt högre höjder vill vi kristdemokrater sänka gränsen för avdrag för resor till och från arbetet från 7 000 kr till 5 000 kr. Vi anser att det är en jämlikhetsfråga och att den ska behandlas därefter. Fastighetsskatten är en annan skatt som är värd att nämna i detta sammanhang. Det är fel och rent av stöld att vi ska skattslå människor som träget och envist sparat för att betala sitt hus inför ålderns höst. Nu när de skulle bo billigt och bra, ska vi ta ut ohyggliga summor av dem i skatt. Detta anser vi vara fel. Vi föreslår i stället en avtrappning och på sikt borttagning av fastighetsskatten. Fru talman! Slutligen vill jag nämna den internationalisering som vi lever mitt i just nu. Den har hjälpt oss att se andra delar av vår jord och värld. Våra dagstidningar innehåller på en dag lika mycket information om världen som en människa på 1800 talet fick del av under en hel livstid. Våra barn och ungdomar har rest jorden runt innan de är färdigutbildade. Besluten går allt snabbare. I detta sammanhang ska vi sätta in oss själva och den beslutsprocess vi tvingas till avseende beskattning av kapital och förmögenhet. Det är enkelt att byta hemvist för både människor och kapital i dag. Det lär oss att dessa inkomst och skatteslag är flyktiga. Genom en harmonisering av dessa skatter i Europa kommer kapitalet i större grad att stanna kvar i Sverige. Det finns ännu en skatt som förvånar mig mycket. Det gäller den sambeskattning vi har i vårt kompakta skattesystem. Det vore inte svårt för regeringen att gå bl.a. oss kristdemokrater till mötes och nedmontera denna sista sambeskattning. Det talas så mycket om att vi ska vara individuellt oberoende och fria ekonomiskt sett. Kristdemokraterna anser det vara viktigt med olika stöd för familj och äktenskap. Men denna skatt är snarare en hämsko än en uppmuntrande signal. Som det nu är ska man vara sambo, men icke skattesambo, eller skiljas för att få lägre förmögenhetsskatt. Detta kan inte vara regeringens grundtanke. Jag frågar: Kommer vi att mötas på denna punkt? När ämnar regeringen lägga fram förslag eller riksdagens majoritet fatta ett positivt beslut om att besvara dessa motioner om borttagande av sambeskattning inom förmögenhetsskatten? Oavsett svaret kommer Kristdemokraterna att fortsätta kämpa för att få bort sambeskattningen inom förmögenhetsbeskattningen. Samma sak gäller avdragsrätten för pensionsförsäkringar. Det är en effektiv och smart sparform för skattesystemet. Därför ska avdragsrätten återgå till ett helt basbelopp för alla inkomsttagare. Dessutom borde kapitalbeskattningen tas bort, eftersom pensionsförsäkringar beskattas vid utbetalningstillfället. Sänkta skatter för inkomsttagare är en fråga om värdighet och respekt för den enskilda personen. Det är också helt avgörande för att bryta ned det bidragsberoende som alltför många människor omedvetet blir beroende av. Med sänkta inkomstskatter, såsom höjt grundavdrag, kommer framför allt fler låginkomsttagare att få möjlighet att påverka och få kontroll över sin egen ekonomiska situation.

Fru talman! Den svenska ekonomin går för närvarande på högvarv. Det har flera orsaker. Vi har en god internationell konjunktur. Svenska entreprenörer och företagsledare har skickligt och påpassligt utnyttjat de möjligheter som den nya ekonomin har givit. Saneringen av den svenska ekonomin under hela 90-talet har lagt grunden för denna utveckling. Centerpartiet har lämnat betydelsefulla bidrag till denna sanering under hela perioden. Det är inte enbart den svenska ekonomin i allmänhet som nu går bra. Även de enskilda hushållen och medborgarna har nu i allmänhet en tryggare ekonomisk tillvaro än under 90-talet. Tilltron till utvecklingen av den egna hushållsekonomin är positiv. Det var ju det som var syftet, som var själva målet, för den genomförda saneringen av den svenska ekonomin. Det är ett faktum som ofta förbises i den politiska retoriken och debatten att det finns ett tydligt samband mellan hushållens egen ekonomiska utveckling och den samhällsekonomiska utvecklingen. Man skulle kunna uttrycka det som att vi nu är inne i en skördetid efter ett mödosamt såningsarbete. Men skördetid varar aldrig för evigt. Den måste ständigt kombineras med ny sådd samt vaksam och ömsint skötsel av det som grott och växer efter sådden. Här inger regeringens och samarbetspartiernas beteende oro inför framtiden. De samarbetande partierna är fullständigt ense om att skörda frukterna av 90 talets sådd, men där slutar också i stort sett enigheten. Den fortsatta sådd och vård av det sådda som är nödvändig för en god utveckling i framtiden lyser i stort sett med sin frånvaro. Det är nu - i högkonjunktur och med god tillväxt - som strukturella åtgärder på kostnadssidan måste vidtas. Centerpartiets åtgärdsförslag har i detta hänseende tidigare redovisats av Lena Ek. Det är nu - när statsbudgeten har stabiliserats och visar på ett betydande överskott - som varaktiga och strategiska skattesänkningar kan och bör genomföras. Det var därför ett välkommet initiativ som Erik Åsbrink å regeringens vägnar tog för drygt ett och ett halvt år sedan, när han inbjöd alla riksdagspartier till skattesamtal för att sondera möjligheterna för ett långsiktigt, brett skattepaket med bredast möjliga politiska uppslutning. Tyvärr visade det sig snart vara klent med regeringens förmåga att leva upp till sina egna ambitioner. Regeringens oförmåga i detta hänseende berodde, och beror, naturligtvis i stor utsträckning på att man också måste släpa med sig sina samarbetspartier för att komma till konkreta förhandlingsupplägg. Värdet av skattesamtalen urholkades därför snabbt. Efter bytet på finansministerposten skedde ytterligare en kraftig devalvering av värdet, och samtalen miste snabbt varje möjlighet att åstadkomma det ursprungligen åsyftade resultatet. Sedan en tid tillbaka är samtalen även officiellt avsomnade. Jag beklagar detta. Sverige behöver ett brett skattepaket med bred partipolitisk uppslutning. Det senare är viktigt framför allt för att förändringarna ska bli varaktiga och i huvudsak bestående även efter framtida regeringsskiften. Fru talman! Regeringens och samarbetspartiernas skattepolitik präglas av valhänthet, brist på framtidsvisioner och brist på inriktning och av beslutsvånda. Fiaskot med skattesamtalen bekräftar detta. Den vårproposition som vi nu debatterar bekräftar också detta. Om regeringen fortsätter att låta sig passiviseras på skatteområdet av sina samarbetspartner kommer också höstens budgetproposition att präglas av samma valhänthet, samma brist på framtidsvisioner och samma brist på inriktning och av samma beslutsvånda. Centerpartiets långsiktiga målsättning är att skattetrycket ska anpassas till nivån i övriga OECD länder. Vi har i vårt budgetalternativ skapat ett utrymme för skattesänkningar. Hur mycket av detta utrymme som ska användas för skattesänkningar får avgöras vid respektive budgettillfälle. Det ska då ställas mot angelägna samhällsinvesteringar och mot behovet av amorteringar av den alltjämt höga statsskulden. Det ska också vid varje tillfälle avvägas mot den då rådande konjunkturbilden. Att i lägen då hushållens köpkraft är i starkt ökande ytterligare öka denna köpkraft kan få allvarliga konsekvenser genom en oönskad påverkan på inflationsutvecklingen och därmed också på ränteutvecklingen, som de flesta hushåll är så beroende av. När vi i det närliggande perspektivet gör våra skatteprioriteringar, prioriterar vi därför en sänkning av arbetsgivaravgifterna framför en sänkning av inkomstskatterna. En sänkning av arbetsgivaravgifterna enligt den modell som genomfördes under förra mandatperioden är en viktig strategisk och strukturell skattesänkning som skulle stärka de svenska småföretagens möjligheter att möta den lågkonjunktur som vi inte vet när den kommer, men vi vet att den kommer. Inför och i början av den så småningom kommande konjunkturnedgången bör en rejäl inkomstskattesänkning genomföras. Då, när det verkligen behövs en köpkraftsökning för att motverka konjunkturnedgången, är det rätt läge för en inkomstskattesänkning. Då är det också viktigt att inkomstskattesänkningen ges en rättvis utformning som omfattar alla inkomstskattebetalare. Den inkomstskattesänkning som regeringen och dess samarbetspartier genomfört - och av allt att döma tänker fortsätta med framöver - utesluter ju t.ex. en stor grupp, nämligen pensionärerna, från skattesänkningen. Vi anser att en inkomstskattesänkning ska omfatta alla, dvs. också pensionärer och studerande. Vi anser att det bör ske genom en kraftig höjning av det s.k. grundavdraget. Fru talman! Regeringen och dess samarbetspartier talar ofta med dubbla tungor. Ett exempel på detta är det framtida fastighetsskatteuttaget. Å ena sidan anger man, och utnyttjar också, i sina beräkningsunderlag att fastighetsskatten kommer att öka med 8 miljarder när frysningen av taxeringsvärdena upphör. Å andra sidan framgår i vårpropositionens text att en del av denna ökning måste elimineras. Varför inte ge berörda fastighetsägare ett klart besked på den här punkten? Varför inte skingra den oro som finns genom att ge besked? Kanske kan Arne Kjörnsberg göra det i dag? Vår klara uppfattning är att när frysningen upphör ska skattesatsen justeras med minst den nivå som motsvaras av värdehöjningen av taxeringsvärdet. Dessutom ska förmögenhetsskatten fasas ur systemet. Ett annat område där man har talat med dubbla tungor är jordbrukets energiskatter. I vårbudgeten aviserade man att dessa skulle sänkas med 330 miljoner. Det är alltför lite, eftersom konkurrensnackdelen gentemot yrkeskolleger i t.ex. Danmark är långt högre. När särpropositionen kom visade det sig att sänkningen stannade vid 220 miljoner kronor. Det visade sig också att det sänkta beloppet beror på att de minsta jordbruksföretagen inte alls får del av lättnaden. Att regeringspartiet och Vänsterpartiet värnar framför allt om de stora förvånar mindre, men för mig är det en gåta att Miljöpartiet, som ju alltid sagt sig vilja värna det småskaliga jordbruket, kan medverka till denna uppenbara orättvisa. Har månne Yvonne Ruwaida eller Gudrun Lindvall i dag någon förklaring till detta beteende? Ett tredje område där det är synnerligen angeläget med klara besked till intressenterna är den komplicerade energibeskattningen i alla dess delar. Här är också osäkerheten mycket stor, beroende på alla motstridiga signaler från de samverkande partierna. Fru talman! Jag har här enbart berört huvuddragen i Centerpartiets skattepolitik. Det leder naturligen till ett yrkande om bifall till reservation 18. Av allt att döma går vi mot en spännande skattepolitisk debatt framöver. Om regeringen kan samla sig till att göra sig mindre beroende av sina nuvarande samarbetspartier och återupptar skattesamtalens ambitioner skulle det dessutom kunna leda till konkreta och bestående resultat på skatteområdet. Det skulle Sverige och de svenska medborgarna vara betjänta av!

Fru talman! Vi i Folkpartiet liberalerna förespråkar en skattereform som innebär framför allt sänkt skatt på arbete och på risksparande under den kommande treårsperioden. Vad gäller inkomstskattesänkningarna handlar våra förslag om sådant som att höja den s.k. brytpunkten till samma nivå som där vi tar ut egenavgifter i dag. Det innebär att det dröjer avsevärt längre för många inkomsttagare innan de förutom den kommunala skatten ska betala den statliga skatten på Vi vill också som ett led i denna reform ta bort den s.k. LO-puckeln, som innebär att många lågavlönade män och deltidsarbetande kvinnor - för att generalisera - har mycket höga marginaleffekter även på låga eller normala inkomster. Vi vill förstås se till att den uppgörelse vi gjorde en gång i världen med socialdemokraterna om "århundradets skattereform" fullföljs hela vägen ut genom att den extra skatt som tas ut med 5 % ovanpå de 50 % vi var överens om tas bort. Det är den som ibland kallas för den s.k. värnskatten. Vi vill också som en del i denna reform införa en skattereduktion för alla. Som framgår av vad som hittills har sagts föreslår vi alltså andra inkomstskattesänkningar än de som socialdemokraterna har pläderat för på senare tid. Huvuddraget är något slags kompensation för de egna pensionsavgifterna. Vi har, som alla vet, inget emot sänkta skatter. I själva verket arbetar vi för sådana. Men vi har lite svårt att se vad det är som ska kompenseras i samband med att vi alla är med och betalar avgifter till någonting som är angeläget och nära oss alla, nämligen den egna pensionen. Vi får väl fortsätta den striden med socialdemokraterna om det dyker upp liknande förslag exempelvis i höst, vilket det ibland har flaggats för. Fru talman! Vad gäller familjepolitiken har vi också sett att det finns inslag i den som kan påverkas av skattepolitiken. Vi tycker att det finns goda skäl att se till att fler och fler kan leva på sin lön efter skatt. Därför föreslår vi att de framtida höjningarna av det generella barnstödet ska ta formen av skattereduktion. Vi har också föreslagit, tillsammans med de tre andra borgerliga partierna i vårt alternativ till den socialdemokratiska maxtaxan, att man ska få göra avdrag för styrkta barnomsorgskostnader. Det är i själva verket en relativt logisk del av skattesystemet, eftersom det i ett civiliserat samhälle inte är tillåtet att lämna treåringar och fyraåringar hemma och gå till jobbet. Har man ett arbete utanför hemmet får man automatiskt barnomsorgskostnader, och dem bör man kunna få göra avdrag för. Det är en viktig del av det paket som vi har lagt fram som också innehåller ett barnkonto. En del som inte direkt har att göra med sänkt skatt på arbete och risksparande, som är huvudspåret i vår skattepolitik, är fastighetsbeskattningen, som man är tvungen att göra någonting åt. Vi har föreslagit att man inte ska ta ut de extra miljarder som dyker upp beroende på den mer eller mindre automatiska taxeringshöjningen, utan att man ska göra någonting åt detta i samband med den reformen. Också den nuvarande nivån behöver sänkas. Inom företagspolitiken har vi en lång rad av år förespråkat bättre villkor för företagande. Jag skulle vilja peka på det förslag vi har om möjligheter till individuella utbildningskonton, där man skulle ha möjlighet att sätta av pengar nu eller använda sig av en del av det sparande man annars hade tänkt sig för pensionssparande, för att någonstans mitt i livet kunna vidareutveckla sig, få en fortbildning eller vidareutbildning som gör att man förhoppningsvis blir än mer attraktiv på arbetsmarknaden och kan få arbete som man trivs med och som ger en hygglig förtjänst. Vi anser att skattepolitiken bör användas mera konsekvent vad gäller bekämpning av miljöförstöring av olika slag. Vi har många gånger i den här talarstolen och på andra ställen pläderat för att man i europeiska sammanhang skulle se till att sätta en miniminivå som inga länder inom unionen skulle få underskrida vad gäller beskattning av koldioxid. Tyvärr har vi hittills alltid haft Socialdemokraterna och även Moderaterna emot oss, medan övriga partier i grunden har ställt sig bakom samma grundläggande filosofi. Fru talman! Socialdemokraterna har på senare år sänkt skatten på bl.a. mat och starköl - och diskuterar att kanske behöva göra det ytterligare på alkohol i höst - och också sänkt skatten för miljardärer. Vi anser från Folkpartiets sida att det viktigaste är att sänka skatten så att det lönar sig att arbeta, att utbilda sig och att ta risker. Fru talman! Måhända är det lite gammaldags av oss. Men det är dessa verksamheter, dvs. arbete, utbildning och företagande, som har lett till det välstånd som vi i dag har i vårt land och i många andra länder med liknande inriktning. Så kommer det också att vara i framtiden. Det är därför som en socialliberal skattepolitik är så mycket bättre än en socialdemokratisk.

Fru talman! Sverige ska vara rättvist. Sverige ska vara tryggt. Sverige ska vara jämlikt. Sverige ska vara jämställt mellan kvinnor och män. Rättvist, tryggt, jämlikt och jämställt - det är detta jag ska tala om. På mitt arbetsrum i riksdagen har jag ett stort papper där jag har skrivit: Ekonomisk politik och skattepolitik är inget mål i sig. Båda sakerna är verktyg för att skapa det Sverige vi vill ha. Verktyg är viktiga, mycket viktiga, men de är inget annat än just verktyg. För första gången på många år innehöll vårbudgeten inga nedskärningar i de sociala välfärdssystemen. Det känns bra att vi nu kommit dit att vi åter har ordning och reda i Sveriges ekonomi. Vi har låg inflation. Vi har en tillväxt som vi får gå 35-40 år tillbaka i tiden för att finna motsvarighet till. Sysselsättningen ökar. Arbetslösheten minskar. Räntorna är låga. Kronan är stark - en del tycker att den är för stark. De där som vet allt men inte har förstått någonting, de som för bara något år sedan talade om kronan som en "skvalpvaluta" och en räntedifferens till Tyskland på flera procentenheter, och som sade att Sverige snart skulle vara i "bananrepublikklass", är märkvärdigt tysta nu. Var är ni? Kom igen! Förklara varför det inte blev så som ni sade! Ni visste ju att det skulle bli så. Allt är inte bra, men det mesta går åt rätt håll - detta om vi ser vårt land som en helhet. Men det finns stora regionala skillnader. Högkonjunkturen drar väldigt hårt i vissa delar av landet. Marknadskrafternas tryck är oerhört hårt. Då finns det en del som säger: Mindre politik är lösningen. Sänkta skatter är lösningen. Avreglering är lösningen. Privatisering är lösningen. Det är provat, i vårt land senast av den moderatledda regeringen - ni vet den där som var den mest kompetenta i modern svensk historia. Det var den där regeringen som lyckades leda landet in i en kris som vi inte sett i "modern svensk historia". Vi socialdemokrater vill minska klyftorna, inte öka dem. Vi vill minska klyftorna mellan grupper av människor, mellan glesbygd och storstad, mellan dem som har arbete och dem som inte har arbete ännu. För att klara detta måste vi ha en stabil ekonomi och skatteintäkter som svarar upp mot de krav, ofta berättigade sådana, och önskemål, ofta vällovliga, som människor har. Svenska folket har förtjänat detta ekonomiska läge. Alla medborgare i vårt land har bidragit, på ena eller andra sättet. Jag är den förste att förstå att detta ofta har varit jobbigt, ibland nästan plågsamt. Det har varit tufft, men min övertygelse är att det var absolut nödvändigt. Det går inte att i längden bygga en välfärd värd namnet på lån, varken från bankirer i New York, Zürich och Tokyo eller från småsparare och storkapitalister här hemma. Vi ska vara stolta, men inte nöjda. Mycket återstår att göra. Samhällsomvandlingen blir aldrig färdig. Det är inte lätt. Det går inte fort. Men just för att det är svårt, för att det tar tid, vill vi socialdemokrater på nytt och på nytt och på nytt gripa oss an dessa arbetsuppgifter. Det går dock inte att göra det och det och det och allt det andra, i varje fall inte samtidigt. Nu ska vi vara ansvarsfulla. Vi ska verka så att vi inte nästa gång konjunkturen går ned på nytt hamnar i en ekonomisk kris. Vi i vårt land lärde oss, i varje fall en del av oss, vad 500 % ränta, fördubblad statsskuld, tredubblad arbetslöshet och fyrdubblat budgetunderskott betydde för klyftorna, för sammanhållningen, för framtidstron. Aldrig mera ska vi hamna där. Vi tror inte på några snabba klipp. Det svenska folket har åstadkommit med Socialdemokraterna i regeringsställning, och med benägen hjälp av Centerpartiet och till en del Vänsterpartiet och numera Miljöpartiet, får inte förskingras. Vi ser att om vi sköter oss och inte drabbas av övermod så kommer det att finnas utrymme åren framöver för att fortsätta framåt mot våra visioner. De satsningar vi ska göra ska i första hand vara till gagn för barnen och de äldre. Därför ska vi fortsätta på den inslagna vägen med höjda barnbidrag. Vi ska införa maxtaxa på dagis. Vi ska fortsätta med stöd till landets kommuner och landsting. Nästa år kommer statsbidragen till kommuner och landsting att vara drygt 25 miljarder högre än de var 1996. Det är mer än hela kostnaden för barnbidrag till landets alla barn. Statsbidragen är viktiga inte minst för att de visar vår strävan att hålla ihop landet. Skatteutskottet besökte för nästan exakt en månad sedan Pajala. I Pajala kommun finns det 7 700 invånare, och jag tror att kommunen ytmässigt är ungefär lika stor som hela Blekinge. I Pajala finns 80 byar och 23 reningsverk. I en av kommunens skolor finns det 52 elever fördelade på nio klasser. Man förstår att det ställer stora krav på den kommunala ekonomin. Det är bl.a. därför som Pajala får ungefär 20 000 kr per invånare i statsbidrag. För att kunna fortsätta detta behöver vi har ordning och reda. Vi behöver tillväxt. Vi behöver människor i arbete. Det är om det den socialdemokratiska politiken handlar. Det är alltså viktigt med statsbidrag, men än viktigare är kommunernas och landstingens egna skatteintäkter. De beräknas i år öka jämfört med 1999 med ungefär lika mycket som statsbidragen går upp med mellan 1996 och 2001, alltså 25 miljarder kronor. Ni hörde att finansministern sade att de beräknas öka med 28 miljarder mellan i år och nästa år. Borås - den kommun jag själv kommer ifrån - kommer i år att få ökade skatteintäkter och statsbidrag med mer än 200 miljoner. Det är inte utan att den moderate ordföranden i kommunstyrelsen i Borås bör vara glad över att det är en socialdemokratisk regering i landet, som oppositionsledaren i Borås sade i budgetdebatten i fullmäktige. Det är med glädje vi nu kan se att vi under några år kan höja statsbidragen till landstingen och kommunerna ytterligare som en följd av den försvarsuppgörelse vi gjort med Centerpartiet. Jag har ingenting alls emot att kalla dessa pengar för Centerpengar. Jag uppskattar verkligen Centerpartiets insats i denna del. När vi gjort satsningarna på barnen, de äldre, kommunerna, landstingen och sysselsättningen kommer vi, om våra prognoser stämmer - mycket tyder på det - att kunna fortsätta på den inslagna vägen och minska marginaleffekterna för löntagare i vanliga inkomstlägen. Vi har börjat i år. Vi hoppas kunna fortsätta nästa år. Avgörande för det blir utvecklingen i ekonomin under sommaren och vilka bedömningar vi gör om löneutvecklingen. På nytt vill jag säga att vi inte ska förhäva oss utan ta en sak i taget. Först ska pengarna in. Sedan kan man börja fundera på vad man ska betala ut dem till och hur mycket vi ska använda, som Rolf Kenneryd så effektfullt sade, till att betala av på statsskulden. Det är faktiskt inte konstigare än så. Först ska pengarna in. Sedan kan man betala ut dem. Det berättas att Tage Erlander närmast satte i system att, när han talade med ungdomar, berätta om sin vision om ett starkt samhälle som tog ansvar för de äldre. Det handlade om pensioner, om hemtjänst - jag är lite osäker på om det hette hemtjänst på 50 talet, men det var det han menade med dagens språkbruk - om omsorg, om sjukvård och om sjukförsäkring. När han talade till de äldre var det barnomsorg, barnsjukvård, dagis, fritis, skola och utbildning som stod på dagordningen. Det var Tage Erlanders sätt att arbeta för och argumentera för att generationerna är beroende av varandra. Vi hör ihop, sade Tage Erlander. Jag tycker att han hade alldeles rätt. För att kunna stå upp för denna solidaritet mellan generationerna behöver de äldre känna trygghet i sin situation för att orka engagera sig i barnen. Det ska finnas plats för alla - inte bara några. Det ska vara solidaritet - inte egoism. Det ska vara mjukt. De ska vara värme. Det ska vara samhörighet. Men med vad ska detta betalas? I vissa avseenden måste det betalas. Jo, med skatter. Skatter är för oss inte något självändamål. Vi ska inte ta in en enda krona mer i skatt än vad som behövs för att betala det vi gemensamt tagit på oss ansvar för. Vissa skatter vill vi sänka. Andra kanske vi måste sänka. Vi är beredda att pröva det. Vi vill dessutom använda skatter som ett styrmedel i miljöpolitiken. Vi ska både bygga ut och förbättra välfärden och i mån av utrymme sänka skatter i första hand för lågoch medelinkomsttagare. Vi vill minska marginaleffekterna för dessa grupper. Det är det som det handlar om. Ibland funderar jag på om denna kammares ledamöter egentligen har snappat upp vad vi håller på med och insett vad majoriteten i kammaren gör nu. Vi sänker skatter, Carl Fredrik Graf. Vi sänker skattetrycket. Ni höjde det. Ni höjde kanske inte det formella skattetrycket, men det reella. Det var innebörden av den upplåning ni stod för. Samtidigt som ni sänkte skatter för förmöget folk ökade ni det reella skattetrycket för Sveriges invånare. Nu ska vi glädja oss åt den förbättring i landets ekonomi som vi kan avläsa. Med denna som grund kommer vi att noga fundera på vilka vägar vi ska gå. Jag hörde Bengt Göransson - förre kulturministern - i radio för någon vecka sedan. Han sade ungefär så här: Det moderna samhället är mycket snabbt på många olika sätt. Vi förflyttar pengar och information snabbare än en blinkning, men det tar fortfarande tid att tänka. Vi ska ta oss tid att tänka. Nu har vi den tiden. För några år sedan var det nödvändigt att ibland bara klippa till, när vi stod vid avgrundens rand. Vad vill då de borgerliga partierna i den djupt splittrade oppositionen? Jag har mycket omsorgsfullt läst de avvikande meningarna i skatteutskottets yttrande till finansutskottet.

Puh! Det ni i oppositionen - särskilt moderaterna - vill göra är varken mer eller mindre än ett systemskifte. Men ni kallar det inte systemskifte längre. Nu använder ni mer inställsamma ord. Ert problem i Moderaterna är bara att medborgarna säger nej när de upptäcker vad det är ni håller på med. Som pensionärerna i Borås - alla pensionärsorganisationer - säger: Vi vill inte vara någon handelsvara. Det är inte mer kundvagnar i vården vi vill ha. Vi vill ha mer sjukvård. Vi vill ha bättre omsorg. Det är mindre marknad och mer omsorg och solidaritet, säger alla pensionärsorganisationer i Borås. Det är mer av att ställa upp för varandra vi vill ha, säger de. Ta lärdom. När ni i ert övermod kör med den ena marknadsliberala lösningen efter den andra - er experimentverkstad - säger era borgerliga systrar och bröder stopp och belägg, och då sätter människorna klackarna i backen. Ni vill slopa statsskatten. Jag vet bara tre som vill ha platt skatt. Det är Jim Ryan, romanfigur i Tom Clancys böcker om säkerhetsagenten. Denne Ryan blir så småningom president i USA. Han vill ha platt skatt. Den andre är Estlands finansminister, och den tredje är Carl Fredrik Graf. Det betyder att Carl Fredrik Graf vill sänka statsskatten för en person som tjänar 600 000 med 82 000 kr på ett år. För den som tjänar 150 000 vill han sänka statsskatten med 200 kr. Det betyder att den som tjänar 600 000 får 6 816 kr mer att konsumera för per månad om man slopar statsskatten, och den som tjänar 150 000 får 17 kr mer. De 17 kronorna räcker till en brödlimpa, tror jag. Ytterligare argumentation är väl onödig. Framtiden ser ljus ut. Det gynnsamma läget ska vi hantera med ansvar. Nu ska omsorgen om barnen och de äldre komma i första hand. Jag är säker på att höstens arbete här i riksdagen kommer att präglas av det. Fru talman! Till sist vill jag tacka företrädarna för Miljöpartiet och Vänsterpartiet i utskottet för gott samarbete. Jag vill också önska alla mina kolleger i skatteutskottet och skatteutskottets kansli en skön och vilsam sommar och ett varmt välkommen tillbaks i höst. Då ska vi behandla budgetpropositionen. Där kommer att finnas en lång rad förslag på de områden som skatteutskottet har beredningsansvar för. Så vänta er inte en vilsam höst - tvärtom. Vänta er en arbetsam höst. Allra sist vill jag visa denna tidningssida. Var det inte en fantastisk rubrik vi kunde se i en av gårdagens aftontidningar? "Svenska barn har det bäst i världen." Fru talman! Vi vill göra det ännu bättre för de svenska barnen, men också för barn i andra länder.

Fru talman! Först vill jag förtydliga att jag yrkar bifall till reservation 12 under det samlade momentet Sedan till Arne Kjörnsbergs anförande. Det hade varit intressant att lägga Arne Kjörnsbergs och mitt anförande bredvid varandra. Det illustrerar väldigt väl skillnaderna ur en ideologisk utgångspunkt. Min ansats var medborgarperspektivet, den enskilde individens möjligheter, frihetsperspektivet, medan Arne Kjörnsberg gladde sig åt att det skulle bli mer statsbidrag till kommunerna, mer bidrag av olika slag. Han nämnde barnbidrag och gladde sig över detta och citerade Erlander. Ja, det är väl rätt så bra att det görs tydligt för kammaren att det finns skillnader i perspektiv på det här området. Jag tror inte att jag behöver kommentera det närmare. Arne Kjörnsberg gläds också åt att skatterna nu håller på att sänkas med socialdemokratisk politik. Det är ju en första ansats från världens högsta skattetryck till att fortfarande vara världens högsta skattetryck om än på en något lite lägre nivå. Jag skulle ändå vilja ställa en fråga, eftersom det nu av Arne Kjörnsberg aviseras en hel rad förslag till hösten. Bl.a. kommer förmodligen förslaget om sänkt skatt för utländska experter att hamna på riksdagens bord. Det kan Arne Kjörnsberg dementera om det är fel, men det har i varje fall diskuterats. Då uppstår frågan: Tycker Arne Kjörnsberg att det är rimligt att en person som kommer från utlandet och jobbar i Sverige under en treårsperiod ska ha dramatiskt mycket lägre skatt än en svensk expert med samma kompetens som t.ex. får betala statlig inkomstskatt? Vari består det rimliga i detta förfaringssätt? Man kan naturligtvis säga att det finns motsvarande regler i andra länder. Är slutsatsen då att svenska experter ska jobba i utlandet? Det kunde vara bra att få reda ut det lite grann. Tycker Arne Kjörnsberg att vi ska ha ett skattesystem där det lönar sig att arbeta, utbilda sig, spara och ta risker?
Fru talman! Carl Fredrik Graf frågade mig om jag tycker att vi ska ha ett skattesystem som gör att det lönar sig att arbeta, utbilda sig och ta risker. Svaret är ja. Jag håller med Carl Fredrik Graf om att det för jämförelsens skull vore intressant att lägga - det är förmätet att säga det - mitt anförande bredvid Carl Fredrik Grafs. Carl Fredrik Grafs utgångspunkt var nämligen följande: Sverige har under det senaste seklet gått i fel riktning - allt mindre frihet. Jag stod väldigt nära min farmor. Hon var född 1880. Hon födde tio barn, varav åtta nådde vuxen ålder. Två dog i späd ålder. Min farmor fick rösta första gången när hon var 41 år. Då var alla hennes tio barn födda. Carl Fredrik står här i Sveriges riksdag och säger att vi under det senaste seklet har gått i fel riktning. Jag försäkrar Carl Fredrik Graf att min farmor inte skulle instämma i det.
Fru talman! Jag noterar att den fråga jag ställde om utländska experter berörde Arne Kjörnsberg inte i sitt svar på repliken. Jag tror att de som lyssnade på det jag hade att säga i mitt anförande förstod nog min poäng när jag tycker att medborgarna ska få större frihet att själva ta ansvar för sin ekonomi och vara mindre beroende av politiska beslut. Nu är inte replikskiftet särskilt långt. Jag tänkte dyka ned i en detaljfråga som under den senaste tiden har berört väldigt många människor. Det gäller sambeskattningen av förmögenhet. Det är lite intressant att konstatera följande. Arne Kjörnsberg var i sitt anförande inne på det här med jämlikhet och jämställdhet. Sedan återkom han aldrig under sitt anförande till vad det betyder i skattepolitiken. Inger Segelström säger: Var och en ska försörja sig själv. Därför är sambeskattning inget som hör hemma i dagens samhälle. Det här är en fråga som s-kvinnorna drivit i flera år. Det pågår diskussioner om skatterna. Vi får se vad som händer. Detta är Inger Segelströms sätt att uttrycka det hela. Statsministern säger: Det är ingen topprioriterad fråga. Finansministern säger: Det finns mera angelägna frågor. Det ingår inte i våra planer att förändra den beskattningen. Vad är skatteutskottets ordförandes besked när det gäller sambeskattning av förmögenhet? Man får lätt det intrycket när man lyssnar på dessa företrädare att kvinnoförbundet har en syn, finansministern och statsministern verkar vara överens. Men vad är beskedet i riksdagens kammare i dag, dagsnoteringen i denna fråga? Vi kanske kunde få besked åtminstone på den punkten.
Fru talman! Frågan om experter först. Som Carl Fredrik Graf mycket riktigt påpekade finns regler i våra nordiska grannländer, i varje fall i två av dem. Den enkla filosofin bakom detta är att om det kommer hit en forskare - vi har för resten redan forskare på universiteten, så yrka inte avslag - men har sin familj kvar i England, Zimbabwe eller USA och tar alltså inte med sig barnen hit, då har vi inga kostnader för deras barns utbildning. Då säger vi att man skulle kunna beskatta en mindre del av deras lön. Förslag kommer i höst. Då får vi se på detaljerna. Sedan till sambeskattning av förmögenheter. Den frågan får liksom mycket annat vägas av mot annat som är angeläget. Vi kan inte göra det och det och det, i varje fall inte samtidigt. Åter till min farmor. Att jag tog upp detta med anledning av Grafs inledning, fru talman, beror på att det var så häpnadsväckande att jag blev närmast mållös. Min farmor berättade för mig att när hon var tio-tolv år fick hon gå en och en halv mil ned till Lilleskogs station från en herrgård där hennes föräldrar var statare. På stationen skulle hon tillsammans med sina kamrater niga för dåvarande kungen och kronprinsen när de kom till Lilleskog för att jaga älg på Halleberg och Hunneberg. För fjorton dagar sedan var mitt barnbarn vid Medelhavet. Hon talade om för mig att hon åkte flygmaskin dit. Och så säger Carl Fredrik Graf att Sverige under det senaste seklet gått i fel riktning - allt mindre frihet. Fru talman! Ytterligare kommentarer är inte nödvändiga.
Fru talman! Det är inte svårt för mig att fortsätta argumenteringen i samma riktning som Carl Fredrik Graf. Jag tänkte ställa en fråga för att få ett bättre svar av Arne Kjörnsberg avseende sambeskattning på kapital. Arne Kjörnsberg räknade upp ett antal år som han hade hittat i de borgerliga partiernas reservationer. Jag var lite förvånad över detta. Jag har varit ganska tacksam över att det var så stor samstämmighet dessa år. Det råder alltså ingen tvekan om att Kristdemokraterna tillsammans med Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna talar ett tydligt språk: Vi vill sänka beskattningen och inte minst ta bort sambeskattningen på förmögenhet. Skulle det vara helt omöjligt för Socialdemokraterna att gå oss till viljes och ställa sig bakom det? Jag har ett antal väljare bakom mig som tycker så här hemma i Helsingborg och nordvästra Skåne. Även dessa människor borde få lov att ha en röst i Sveriges riksdag som också resulterar i ett positivt svar. När vi nu är så pass många borgerliga ledamöter i den här kammaren krävs det inte så våldsamt många från den andra sidan för att vi ska få igenom förslaget. Vad säger Arne Kjörnsberg? Kan vi uppleva en förändring av sambeskattningen inför höstens budgetberedning?
Fru talman! Mitt svar till Kenneth Lantz blir detsamma som till Carl Fredrik Graf: Den frågan får avvägas mot andra angelägna saker som bör göras. Det är fullständigt klart. Vi kommer att redovisa det i budgetpropositionen eller i en särproposition knuten till budgetpropositionen. Får jag ställa en enda enkel fråga till Kenneth Lantz: Tycker Kenneth Lantz som Carl Fredrik Graf och Estlands finansminister att man ska ha en platt skatt, vilket innebär att den som tjänar 600 000 kr per år får 6 817 kr mer i månaden att konsumera för än vad han eller hon nu får? Är det en bra utveckling?
Fru talman! Som svar på den frågan kan jag säga att vi tydligt talat om att vi vill ta bort den skatten. Andra detaljer i den beskattningen vill jag inte göra något uttalande om här och nu. Däremot vill jag gå tillbaka till Kjörnsbergs anförande där man kunde höra honom i kammaren väldigt inspirerat tala om jämställdhet, jämlikhet osv. På det här sättet faller reformen med maxtaxa helt mellan löftesorden om jämställdhet och jämvikt. Vad ska jag ge för svar till min granne hemma i Helsingborg som vill ordna sin barnomsorg på ett annat sätt än just med kommunalt dagis? Ska inte den här personen få uppleva ett samhälleligt stöd för detta? Ska han tvingas in i någon form av kollektivistisk barnomsorg som utesluter från eget initiativ som den här familjen anser vara den bästa omsorgsformen för sina barn?
Fru talman! Jag tycker att Kenneth Lantz ska börja med att fråga om grannfamiljen tycker att det är bra att deras barnomsorgskostnad sjunker. Nu känner jag inte till familjens ekonomiska situation, men kostnaden sjunker i varje fall. Sedan är det upplysningsvis inte bara fråga om kommunala dagis, herr Lantz. Det gäller också andra dagis där man kommer att ha samma möjligheter under förutsättning att de är godkända och har kommunala bidrag. Så dessa möjligheter finns. När det gäller sambeskattning skulle en slopad sådan kosta 1,7-2 miljarder. Det är ganska mycket pengar, men det är klart att i det stora hela är det inte särskilt mycket även om det inte är som ett spott i Atlanten. Men, Kenneth Lantz, man måste ta sig tid att tänka över vad man gör. Vi har den möjligheten nu och den måste vägas av mot t.ex. fortsatt kompensation för egenavgifter eller några andra angelägna åtgärder såsom att hjälpa Pajala kommun som består av 80 byar. Där finns 23 reningsverk och en skola med 59 elever uppdelade på sex klasser. Så är det. Man kan inte bara rycka ut en sak och säga att det ska vi göra först av allt. Det måste vägas av mot andra saker.
Fru talman! I Arne Kjörnsbergs inledande anförande fanns det - om jag uppfattade det rätt - med den obligatoriska delen för socialdemokratiska talare på ekonomiområdet, nämligen utfallet mot den regering som hade den tunga uppgiften i början av 1990 talet att hantera en ekonomi i nästan fritt fall under den värsta lågkonjunkturen på 60 år. Men jag tänkte lämna den tomma socialdemokratiska retoriken åt sidan och prata om det som dagens debatt handlar om. Det är ett par sakfrågor som jag skulle vilja diskutera. Arne Kjörnsberg svarade nyss på en fråga från ett annat håll som rörde sig om han var för att det skulle löna sig att arbeta, utbilda sig och ta risker. Den frågan svarade Arne Kjönrsberg glädjande nog ja på. Så låt oss borra lite grann i detta för att se efter om det finns någonting bakom detta ja-svar. Jag har två frågor. Den ena är om Arne Kjörnsberg tycker att det är mycket bättre med den s.k. kompensationen för att man betalar pensionsavgifter till den egna pensionen än att höja brytpunkten och ta bort värnskatten så att man får behålla mer, dvs. att det lönar sig mer att arbeta. Den andra frågan gäller risktagande. Om man har pengar på bank, vilket inte är så särskilt riskabelt och lönsamt, skattar man en gång. Men om man satsar pengar på aktier i företag beskattas de två gånger för att man tar risker. Är Arne Kjörnsberg för att man ska ta bort denna konstiga skillnad mellan beskattat risktagande och mindre beskattat icke risktagande?
Fru talman! Bo Könberg frågade mig vilket jag tycker är viktigast, kompensera låg och medelinkomsttagare för egenavgifter eller att höja brytpunkten där statlig skatt utgår. Vad Bo Könberg vill göra är att höja brytpunkten som nu ligger på ca 244 000 kr till 298 000 kr. Tjänar man 244 000 kr är det kanske inte så väldigt dåligt och så väldigt farligt om man får betala statlig skatt på den överskjutande delen, 54 000 kr. Men vi höjde brytpunkten i år, och vi kommer - med hänsyn till vilka möjligheter som finns och till utvecklingen i ekonomin - att fortsätta att justera den. På frågan om dubbelbeskattningen är mitt svar ett rakt ja. Bo Könberg frågade mig om jag tyckte att det var bra med dubbelbeskattning. Han undrade om jag vill verka för att den ska slopas. Mitt svar är mycket uppriktigt och rakt på sak: Det är ingen prioriterad skattesänkning för mig.
Fru talman! Det är bra med raka svar, och jag ställde ju frågan med tanke på det något förvånande bejakandet för några minuter sedan från Arne Kjörnsberg när han sade att han var för ett skattesystem där det skulle löna sig att arbeta och ta risker m.m. Så låt oss ta den sista frågan först. Hur kan det vara rimligt att ha ett system där den som tar risker ska betala mer i skatt än den som inte tar risker? För vårt samhälle, för välståndet och för välfärden i framtiden - som vi bägge engagerar oss för - är det sannolikt bra att människor tar risker. Den andra frågan gällde brytpunkten. Min fråga handlar inte så mycket om det är dåligt eller inte dåligt att tjäna 240 000 kr, utan den handlade om Arne Kjörnsbergs bejakande av tanken att det ska löna sig att arbeta. För de människor som då har inkomster mellan 240 000 kr och 290 000 kr, dvs. mellan 20 000 kr och 25 000 kr i månaden, är det klart att det lönar sig bättre att arbeta om de får behålla 70 % än om de får behålla knappt 50 %. Så det var väl inte så svår tanke för skatteutskottets ordförande, som ju väl känner till dessa frågor.
Fru talman! Bo Könberg säger att det inte borde vara en så svår fråga för mig. Nej, den är inte svår. Den är väldigt enkel, Bo Könberg. Det är ingen prioriterad fråga för mig att i ett slag höja brytpunkten från ca 244 000 kr till 298 000 kr. Det är en fråga som det är enkelt att svara på, och jag gjorde det i min förra replik och jag gör det för ordningens skull också i den här repliken, eftersom Bo Könberg på nytt ställde denna fråga.

Jag var i Hongkong för några år sedan. Börschefen där var stolt över börsuppgången, men så sade han: Det är klart, Stockholm är bättre. På nytt, Bo Könberg: Det är inte någon prioriterad fråga för socialdemokraterna. Den får vägas av mot andra frågor på det skattepolitiska området.
Fru talman! Jag vill börja med att instämma i den del av Arne Kjörnsbergs anförande som pekade på behovet av att vårda den nu sanerade gemensamma ekonomin. Jag noterade också - och det är lite allvarligare - att beredskapen uppenbarligen saknas inför de påfrestningar som den gemensamma ekonomin kommer att utsättas för i en vikande konjunktur. Och jag saknar de strukturella åtgärder, både på kostnadssidan och på intäktssidan, som kommer att bli nödvändiga, om vi ska möta denna nedgång på ett effektivt sätt. Eftersom den här delen av debatten berör skattesidan vill jag ställa frågan till Arne Kjörnsberg: Är det nu inte dags att inta lite framförhållning inför en kommande konjunkturnedgång, t.ex. genom att stärka företagen med hjälp av sänkta arbetsgivaravgifter? Jag vill också återknyta till den debatt som vi ofta har haft anledning att föra i den här kammaren om skattesamtalen. Jag har uppfattat Arne Kjörnsberg som värnare av dessa skattesamtal och som att det skulle bli resultat av desamma. Jag utgår ifrån att också Arne Kjörnsberg är besviken på att det inte blev något resultat. Är det inte dags, Arne Kjörnsberg, att försöka skapa en miljö igen för rejäla skattesamtal med alla riksdagspartier?
Fru talman! Rolf Kenneryd tar upp skattesamtalen. Rolf Kenneryd gör en alldeles riktig bedömning, att jag var en värnare av dem. Men det blev alltmer meningslöst att fortsätta dem. Det var lika bra att bryta. Vi får försöka att föra samtalen på annat sätt, exempelvis här i riksdagen, förslagsvis i skatteutskottet när det gäller våra frågor. Jag tycker faktiskt, och jag är mycket ärlig nu, att Rolf Kenneryd har en poäng med att det särskilt på energiskatteområdet vore mycket värdefullt om vi kunde komma fram till lösningar som spänner över ett bredare fält. Jag uppskattar väldigt mycket Rolf Kenneryds inställning i den frågan. Det som andas i det han säger lovar gott. Vad gäller framförhållningen har Rolf Kenneryd naturligtvis noterat att vi betalar av på statsskulden, ni vet den där som fördubblas på tre korta år. Ja, det är ett sätt att ha framförhållning, och det ska vi fortsätta med för att vi ska ha en beredskap när konjunkturen går ned. Det är därför min och mina kollegers stora uppgift att ständigt och jämt hålla igen, för det finns en del som vill göra det ena efter det andra samtidigt. Då säger vi: Det går inte. Vi måste ha beredskap när konjunkturen går ned. Annars måste vi än en gång sänka ersättningen i sjukförsäkringen, i a-kassan och i allt det där andra, och det orkar inte de generella och solidariska systemen med. Det är bl.a. därför som vi så starkt slår vakt om det.
Fru talman! Precis som Arne säger blev skattesamtalen alltmer meningslösa, och det blev de ganska snabbt beroende på regeringens oförmåga att hålla styrfart i desamma. Det är alltså i väldigt hög grad självförvållat från regeringspartiets sida att det blev på det sättet. Jag skulle gärna vilja se om Arne Kjörnsberg kan medverka till att inge regeringen lite stadga i det hänseendet, så att det kan bli rejäla samtal igen. Jag tror att Sverige och svenskarna behöver det. Sedan efterlyste jag i mitt inledningsanförande besked till villaägare och andra om vilket besked i vårbudgeten det är som gäller i fråga om fastighetsskatten. Är det beskedet om de ökade intäkter som beräkningarna baseras på? Eller är det textens besked om att den ökade fastighetsskatten inte kommer att kunna tas ut? Jag skulle värdesätta om Arne Kjörnsberg kunde ge ett besked, inte minst för att skingra den oro som fastighetsägarna för närvarande känner.
Fru talman! Beskedet är att den beräkningstekniska ökningen med 8 miljarder kronor kommer, säger jag. Men det viktigaste är att finansministern har sagt att den inte kommer att slå igenom. Det är beskedet. Vi kommer i budgetpropositionen i september månad att lämna ett mycket konkret besked. Beträffande skattesamtalen säger Rolf Kenneryd att det var regeringens oförmåga som gjorde att de avbröts. Jag tror att vi ska dela på skulden för detta. Att det gick som det gick beror på att det inte längre var meningsfullt att ha dem. Fru talman! Jag tror därmed att jag har svarat på Rolf Kenneryds fråga. Jag tror inte att det finns någon mer på repliklistan. Därmed vill jag än en gång önska mina värderade kolleger i skatteutskottet en skön och vilsam sommar. Jag vet att ni har precis lika mycket att göra som jag, men några veckors ledighet ska ni väl få. Sedan ses vi, och då kommer det att vara mycket budgetfrågor. Till dess kommer jag att glädja mig åt rubriken Svenska barn har det bäst i världen.

Fru talman! Det är i dag min sista debatt som ledamot i skatteutskottet. Det är intressant att Carl Fredrik Graf i dag hade en mer ideologisk inriktning på sin diskussion om skattesystemet. Carl Fredrik Graf talade om behovet av frihet, att man ska värna individens rättigheter och att man ska värda välfärden. Han sade bl.a. att välfärden är friheten att kunna åka bil. Vad är frihet egentligen? Jag kan bli väldigt upprörd över den, som jag anser, väldigt kortsiktiga syn som moderaterna företräder i just skattediskussionen. Är det frihet när man som mamma måste klä sina barn i t-shirt och keps för att de inte ska få hudcancer på grund av att vi har ett ozonskikt som uttunnas och att UV-strålningen når ned till oss människor? Är det frihet när människor, speciellt i de fattiga delarna av världen, kommer att faktiskt dö på grund av växthuseffekten? Och vilken frihet är viktigast, är det friheten att kunna åka bil hur mycket som helst eller är det friheten att kunna leva ett liv utan risk för att dö på grund av översvämningar och extremt klimat, på grund av brist på livsmedel eller på grund av att ozonskiktet uttunnas? För mig handlar frihet om livskvalitet och om en livsmiljö som vi alla människor kan leva i. Det handlar också om ta ansvar för framtida generationer och se till att de har livsmedel och att de kan leva i ett samhälle som är stabilt. Men i moderaternas värld verkar det bara vara friheten att just nu kunna konsumera hur mycket som helst och friheten att just nu kunna åka bil hur mycket som helst. Jag säger inte att man inte ska åka bil, men vi måste inse att bilismen i världen och i Sverige bidrar till växthuseffekten, och koldioxidutsläppen i världen är ett av de största hoten mot framtiden. Här behöver vi alla ta ett ansvar, både privatpersoner och företag. Låt mig då berätta lite grann om växthuseffekten, för jag vet inte om alla här i kammaren vet särskilt mycket om vad den innebär. Växthuseffekten kommer att få väldigt omfattande ekologiska konsekvenser. I många delar av världen kan en ökning av temperaturen leda till att insekter massförökar sig kraftigt, vilket kan skada både naturliga landskap och grödor. Om vattnets temperatur stiger, vilket den gör, kan det leda till att det marina ekosystemet allvarligt skadas på ett sätt som gör att fiskbeståndet minskar. Fiskbeståndet i världen är redan i dag hotat av ett väldigt omfattande fiske. Dessutom bidrar växthuseffekten till den torka som vi har sett i Afrika och i Europa och till den ökenspridning som vi kan se. Den bidrar också till att vissa kustnära våtmarker översvämmas och kommer att vara ett hot i framtiden. Växthuseffekten hänger också samman med andra miljöproblem och får miljökonsekvenser som är mycket större än vad man kanske anar. Ibland kanske de är så stora att inte ens forskare kan greppa de allvarliga konsekvenser som växthuseffekten kombinerat med andra miljöproblem kan få. Låt mig då ge ett exempel. Jag ska tala om vad som händer i haven. Det viktigaste ekosystemet i haven är korallreven. Korallreven har den största artmångfalden bland havens ekosystem. I hela världen är det bara de tropiska skogarna som har en större artmångfald. Ungefär 65 % av alla havslevande fiskarter är beroende av korallreven under någon del av sin livscykel. Korallreven är känsliga för de temperaturförändringar som sker i haven. Samtidigt ökar också koldioxidhalten i atmosfären. Det leder också till att koldioxiden absorberas i haven. Det leder i sin tur till att halterna av kalciumkarbonat i havsvattnet minskar. Det är ett ämne som korallerna behöver för att bygga upp sina skelett. Den här extra mängden av koldioxid i haven fungerar också som gödning för bl.a. alger och sjögräs. I dag ersätter de koraller på många håll, och de kommer att göra det ännu mer i framtiden. Detta är också ett resultat av kväveföroreningar. I haven såväl som på land kan alla dessa destruktiva samverkande effekter bli ett otroligt allvarligt hot mot vår framtid. De kommer att bli det om vi inte minskar koldioxidutsläppen. De kommer att vara ett hot mot vår framtida livsmedelsförsörjning och ett hot mot vår frihet. I dag står industriländerna för 76 % av världens ackumulerade koldioxidutsläpp sedan 1950. Vi har ett stort ansvar. Vi är 20 % av världens befolkning och vi står för 76 % av de ackumulerade koldioxidutsläppen i världen. Vi tar inte vårt ansvar. Vad händer på internationell nivå? Speciellt borgarna, men även andra partier, pratar sig varma för att detta är någonting som måste göras på internationell nivå. Vi måste verka för miniminivåer på koldioxidskatten. I dag är Sverige en broms i EU när det gäller att se till att det blir en miniminivå på koldioxidskatten. Vi vägrar att driva den frågan under den pågående regeringskonferensen, IGC. Det finns ett förslag i dag som är framlagt av ordförandelandet Portugal. Det förslaget går ut på att man på EU-nivå ska ta bort vetorätten när det gäller en miniminivå för koldioxidskatten. Anna Lindh har sagt till mig att detta är en fråga som Sverige inte driver. Varför gör man inte det? Det finns även andra sammanhang på EU-nivå där Sverige inte driver den här frågan, vilket jag tycker är väldigt besynnerligt. Vi måste agera både globalt och nationellt. Det är därför vi behöver en höjning av koldioxidskatten. Det kommer att gå ut över bilismen i Sverige, men det måste det också göra. Jag har i dag en avskedspresent till ordföranden i skatteutskottet, Arne Kjörnsberg. Det är ett miljölexikon som kom ut redan 1992 som heter Miljö från A till Ö. Det är någonting som jag tror att skatteutskottet och ordföranden i skatteutskottet kan ha mycket glädje av. Som avslutningsord tänkte jag läsa upp vad som står här om just växthuseffekten. Växthuseffekten kan knappast stoppas. Vi kan inte återgå till det förindustriella samhället, men vi måste anpassa det industrisamhälle vi har så att det blir förenligt med den ekologiska verkligheten och med uthålligt mänskligt liv. Vi måste kraftigt minska användningen av fossila bränslen, i synnerhet stenkol och olja. Naturgas lämnar bara ungefär hälften så mycket koldioxid som stenkol eller olja per utvunnen energi, men inte heller naturgas kan användas i längden. Vad innebär egentligen allt det här? Det innebär att vi på allvar måste gå in för att anpassa vårt samhälle och vårt levnadssätt. Det är vi i de rika länderna som är de stora förbrukarna, och därför är det vi som först och främst måste ta på oss denna uppgift. I praktiskt handlande betyder det t.ex. att vi måste återföra persontrafiken mellan Stockholm och Göteborg från flyg till tåg. Det ger minskade koldioxidutsläpp. Över huvud taget är energiåtgången per personkilometer mycket lägre i rälsburen trafik än i motorfordon på väg, för att inte tala om flyg. Motortrafiken måste reduceras, och det av flera miljöskäl. Nästan var och en kan bidra genom att cykla de korta avstånden och kollektivåka de lite längre. Och kör man bil, kan man köra mjukt och respektera fartgränser. Bilen tar man till utanför rutinfallen och där det saknas alternativ. Vi kan dra ned inomhustemperaturen ett par grader. Detta är bara exempel, men vi kommer till slut inte ifrån att hela vår livsstil behöver anpassas tillbaka till det rimliga. Jag hoppas att skatteutskottet tar med sig detta i sitt framtida arbete, speciellt i budgetarbetet. Jag kommer att överlämna den här boken till Arne Jag vill också tacka alla mina övriga kolleger och kansliet för ett fantastiskt samarbete i skatteutskottet. Det har varit väldigt roligt att delta i arbetet de här två åren.

Fru talman! Yvonne Ruwaida försökte inledningsvis att citera mig. Jag säger försökte för det blev nog inte riktigt rätt. Jag talade inte om ohämmat bilåkande. Jag talade om att många människor i dag har svårt att ta sig till jobbet och att pendla till en arbetsplats på en annan ort, särskilt på landsbygden och i glesbygden där det inte finns någon kollektivtrafik att förlita sig på. Det är dessa människor som får svårt att ta sig till jobbet med den höga bensinskatten. Jag tror att de ägnar sig åt ohämmat bilåkande i väldigt liten utsträckning. Låt mig sedan gå över till avdelningen vänligheter. Jag ber att få önska Yvonne Ruwaida lycka till i arbetet i finansutskottet och tackar för den tid som vi har samarbetat i skatteutskottet.
Fru talman! Moderaterna har ju förslagit en generell sänkning av bensinskatten. Moderaterna har inte föreslagit en politik där man gynnar glesbygdsbor. Vi anser att man inte ska kompensera till bilismen direkt. Däremot behöver glesbygden en kompensation för att man har andra kostnader där. Det är fel att rikta en sänkning av en skatt så att den stimulerar att människor åker mer bil. Det är ju vad som sker här. Ekonomiska styrmedel är just ekonomiska styrmedel. Bilismen i Sverige har ökat de senaste fem åren. Folk åker mer bil i dag än de gjorde för fem år sedan - inte mindre. Vi måste ha ett högre bensinpris med tiden. Det måste dessutom öka successivt. I andra länder, t.ex. i Frankrike och England, har man ett högre bensinpris än i Sverige. Jag tror inte att vi kommer att stimulera ett ökat kollektivtrafiksåkande och en minskad bilism - och vi behöver en minskad bilism jämfört med i dag - genom att sänka bensinskatten generellt, och det är ändå vad Moderaterna föreslår.
Fru talman! Moderaterna föreslår en kombination av höjt reseavdrag, sänkt avdragsgräns och sänkta bensinskatter tillsammans med andra skattesänkningar. Det är den kombinationen som gör det möjligt att fungera bättre, framför allt i glesbygden där man är mer beroende av bilen än på de orter där det finns en utbyggd kollektivtrafik.

Fru talman! Vi måste ha ett system som gynnar kollektivtrafiken på olika sätt. Ett bra förslag är ju att sänka momsen på kollektivtrafiken. Jag vet inte om Moderaterna kan tänka sig att delta i just den skattesänkningen. Vi kan i alla fall tänka oss det. Jag förstår fortfarande inte vad Carl Fredrik Graf menar. Carl Fredrik Graf vill ju sänka bensinskatten generellt för alla. Det innebär att folk kommer att åka mer eftersom det blir billigare att åka, och därför kommer man inte att ändra sin livsstil till ett levnadssätt med minskad bilism och minskat bilåkande. Sedan måste vi hitta former för att de handikappade och människor i glesbygden som med tvång måste använda bil inte ska drabbas av detta. Men det kan vi inte åstadkomma genom en generell sänkning av bensinskatten. Det kommer bara att öka bilismen och medföra att människor åker mer bil.

Fru talman! Jag har ett besked till Yvonne Ruwaida. Vi socialdemokrater vill inte - och jag förstår att det är det besked som utrikesministern har lämnat till Yvonne Ruwaida - att det ska fattas majoritetsbeslut om nivån på skatter. Vårt land arbetar för en miniminivå på koldioxidskatterna inom EU. Men vi vill inte att de andra länderna ska kunna besluta om vilken nivå vi ska ha på inkomstskatter, förmögenhetsskatter eller fastighetsskatter. Man måste vara klar över det. Man kan inte både äta kakan och ha den kvar, Yvonne Ruwaida. Vi kan inte säga att vi vill ha majoritetsbeslut på det området, men t.ex. inkomstskatterna har inte de andra länderna med att göra. Det är skälet. Får jag sedan tacka Yvonne Ruwaida för de vänliga orden och för den bokgåva som jag ska få. En mig närstående person har en sådan bok men jag kommer säkert ha stor nytta av den genom att ha den i mitt arbetsrum på bokhyllan så att jag lätt kan ta fram den. Dessutom tackar jag Yvonne Ruwaida för den tid som vi kunnat arbeta tillsammans i skatteutskottet och för det goda samarbete som vi haft. Jag vill inte gärna använda uttrycket lycka till, för på något sätt är det förstört - en del förstår vad jag menar. I stället säger jag att jag hoppas att det går bra för Yvonne Ruwaida på det nya uppdraget. Tack!
Fru talman! Det portugisiska förslag som i dag ligger under regeringskonferensen handlar inte om att ta bort majoritetsbesluten på hela skatteområdet. Det är något som vi i Miljöpartiet väldigt mycket vänder oss mot. Det finns ett förslag som rör miljöskatter och som, såvitt jag förstår - jag har inte fått se förslaget i detalj, utan jag har bara kunnat läsa mig till det i olika tidningar - också rör vissa kapitalskatter. Jag har med Anna Lindh tagit upp det faktum att Sverige borde lägga fram ett förslag som bara rör miniminivån på koldioxidskatt och att det förslaget läggs under regeringskonferensen. Det har Anna Lindh inte varit beredd till, vilket också framgår av EU-nämndens protokoll som finns att tillgå på riksdagens hemsida. Jag har tagit upp frågan om en miniminivå på koldioxidskatt också med finansministern och med näringsministern och bett dem ta upp frågan i samband med att man nu jobbar med integrering av miljöfrågorna på de olika rådsmötena. Det tänker vi inte göra, har man då sagt. Men från Finland vet jag att för att driva och få igenom en fråga på EU-nivå måste man ta upp den i alla sammanhang. Man kan lägga fram ett förslag från svensk sida om en miniminivå bara på koldioxidskatten. Det går kanske inte igenom men då kan man säga nej till förändringar på skatteområdet i övrigt och använda det veto som vi har i dag. Den typen av politik verkar man inte vilja föra från regeringens sida. Det är verkligen beklagligt.

Fru talman! En del talare i dagens debatt har oroat sig för att dagens konstellation s-v-mp inte vårdar den goda ekonomi som vi nu har. Men vi i Miljöpartiet kommer att göra vårt yttersta i det avseendet. Som parti har vi funnits med i många majoriteter i kommuner och landsting. På alla ställen har vi varit mycket seriösa. En del hävdar att vi varit snåla när det gäller ekonomi och utgifter. Det ligger i den gröna ideologin att vara varsam om framtiden och därmed också om nutiden och att framför allt se till att framtiden rymmer ekonomiska möjligheter så att även den tiden kan bli god för kommande generationer. Vi är alltså långt ifrån ett slösarparti. Jag kan garantera att vi kommer att se till att en god ekonomi värnas för framtiden. Jag tänker tala om miljösatsningar. Nu kommer pengar till miljön. Vi kan läsa artiklar i pressen om att Naturskyddsföreningen går ut och säger: Äntligen! Jag har varit engagerad i miljöfrågor ända sedan 60-talet och jag tillhörde de många som under 80 talets heta engagemang kände att det inte räcker att vara utomparlamentariskt aktiv, utan det gäller att komma in där besluten tas. Jag var också en av dem som tidigt engagerade sig i Miljöpartiet. 80-talets engagemang ledde i och för sig inte till att det kom pengar till miljön. Miljöpartiet kom däremot in i riksdagen och har därmed haft möjlighet att mer konkret, även inom systemet - i kommuner, landsting och riksdag - föra fram synpunkter som tidigare bara hördes utanför parlamentet. Vad som hänt därefter är att många partier har tagit till sig retoriken. I dag pratar man som om man hade ett stort miljöengagemang - man kan orden. Däremot har vi fått vänta på pengarna. Det har inte hänt särskilt mycket. Dock har man fått människor att tro att alla är överens om miljöpolitiken. Så är det naturligtvis inte. Vad man har gjort är att man har låtsats som att alla är överens om miljöpolitiken. Men det är först när viljan finns att satsa ekonomiskt som man kan se att viljan finns att verkligen göra någonting. Det har vi miljöpartister väntat på. Inte heller under s-c-samarbetet kom det några pengar till miljön, utan vi hörde bara om hur överens man var. Nu äntligen efter valet 1998 har vi i Miljöpartiet möjlighet att även påverka budgeten. Nu kommer pengarna och nu kommer de satsningar som alla vi miljöengagerade människor så länge har väntat på! Nu kommer satsningarna! När vi från talarstolen här får höra från Centerpartiet att det inte kommer speciellt mycket undrar jag hur man läser siffror. Jag kan gärna bistå med siffrorna om man inte har dem. Mellan år 1999 och år 2002 satsar vi mer än 2 1⁄2 miljarder; att jämföra med satsningen år 1998 som var det sista året med samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det är stora pengar i en ganska liten budget. Det är också viktiga och nödvändiga pengar om man nu menar allvar med de ord som vi hört så många säga under så lång tid. Det är viktigt att man tar ansvar för demokratin. För mig innebär det att också vara sanningsenlig när man står i denna talarstol - att man talar om hur budgeten verkligen ser ut och inte försöker snirkla till det hela så att det verkar som någonting annat. Kanske säger man ibland sådant som man vet är fel men man säger det medvetet därför att det låter snyggt i medierna. Jag blir alltså ganska upprörd när man står här och säger att vi inte gör stora miljösatsningar, för det gör vi. Jag kan ge några exempel. Men i budgeten för år 2001 finns det 150 miljoner. Sedan blir det en ökning till 300 miljoner år 2002. Till biotopskydd - dvs. de nyckelbiotoper i skogen som innehåller hotade arter som så många säger att det är så viktigt att bevara - fanns det 25 miljoner år 1998, alltså s-c-året. För år 2001 finns det 125 miljoner kronor och den siffran ska bestå. För skogsinköp, för att kunna ge livsrum åt de arter i skogen som är hotade, fanns det 215 miljoner år 1998. Det är alltså fråga om enorma satsningar. Detta kräver att vi förstärker både länsstyrelsen och Naturvårdsverket så att de kan använda de här pengarna så bra som det bara går. Därför sker satsningar på de ställena. Ytterligare ett exempel är miljöforskningen. Också där fanns det 0 kr år 1998 men där finns det 100 miljoner år 2001 och 100 miljoner år 2002. Ytterligare förstärkningar är att vänta år 2003. Jag kan fortsätta med område efter område för att verkligen visa att satsningarna på miljön är stora, mycket viktiga och angelägna. Jag är glad över att Socialdemokraterna nu samarbetar med ett parti där de som verkligen är engagerade i de här frågorna känner att det finns ett stöd. Uppenbarligen fanns inte det stödet för miljön under tiden för samarbetet med Centerpartiet. Egentligen var det inget samarbete kring miljön utan enbart kring jordbruket. Men vi i Miljöpartiet kommer att göra allt för att de här satsningarna ska kunna fortgå. Man känner att de resurser som har kommit för lokala investeringar som tidigare till en del kritiserats börjar få en allt tydligare och en allt bättre miljöprofil. Det har kommit en kemikalieutredning som jag vill kommentera lite. Miljöpartiet finns inte med där. Det är nämligen en utredning som tillsattes under s och c-tiden, och de utredningarna har Miljöpartiet inte fått vara med i. Den här utredningen kom med ett delbetänkande häromdagen, där man säger att fram till år 2007 är det helt okej att utsätta människor för cancerframkallande ämnen. Låter det inte helt otroligt? Det är alltså fullt tillåtet att använda sig av kemiska ämnen som man i dag vet är cancerframkallande i produkter. Det står naturligtvis inte så. Det står att det fr.o.m. år 2007 ska vara förbjudet med de här ämnena. Men fram till dess anser man alltså att det är helt okej att man, totalt mot bättre vetande, använder sig av kemikalier som är cancerframkallande. Detta är så mycket värre eftersom så många barn ersätts för kemikalierna. Det som Yvonne Ruwaida har pratat om, växthuseffekten, måste kompletteras med den kemikaliedjungel vi utsätter barn för i dag. Faktum är att även om Sveriges barn har det bäst i världen så har också Sveriges barngrupp den högsta allergiförekomsten i världen. Det leder till eftertanke. Det är dags att avgifta samhället - att börja plocka bort kemikalier som framför allt barn inte tål. Det är dags att även här börja tänka om. Från Miljöpartiets sida kan vi säga att det finns mycket kvar att göra på miljöområdet.

Fru talman! Man kan se på en och samma företeelse från helt olika synvinklar. Jag begärde inte replik, eftersom jag visste att min tid kommer. Men jag tror att det som jag har att berätta här faktiskt är ett svar på Hans Anderssons frågor. Det har att göra med riktlinjerna i den ekonomiska politiken och med kostnaden för kunskap. Under de senaste åren har vi allt oftare använt några ord som tidigare var ovanliga. Vi talar om kunskapskapital, om kunskapssamhälle och om en blomstrande ny ekonomi i vilken varje människa sätter värde på det egna kunnandet och har frihet att utnyttja det som hon har samlat i tankarna. Om vi nu tittar på den här vårbudgeten som gläder Hans Andersson så mycket så kan vi titta på kostnaderna för kunskap, alltså investeringen i kunskap. Vi kan fråga oss hur mycket Sverige satsar år 2000 på kunskap. Frågan får ett förvånande svar, därför att det är ett negativt svar. Investeringarna i kunskap ligger långt under t.ex. finansieringen av socialförsäkringarna. Det är som om majoritetens partier i handling inte alls vill bekräfta sina egna vackra ord om kunskap. Låt oss titta på siffrorna när det gäller de utgiftsområden som det talades om alldeles nyligen. Arbetsmarknad och arbetsliv kostar Sverige år 2000 46,1 miljarder kronor. Om man till det lägger det som går till trygghet vid arbetslöshet, alltså akassa, utbildningsbidrag, osv., når man fram till det astronomiska beloppet 76,7 miljarder kronor. Jämför vi denna siffra med det som investeras i utbildning och forskning - 32,6 miljarder kronor - så ser vi tydligt att arbetslösheten får mer än två gånger så mycket ekonomiska resurser som kunskapen. Att driva jämförelsen vidare och lägga beloppen som går till investering i kultur, medier, trossamfund och fritid - 7,6 miljarder - bredvid AMS och länsarbetsnämndernas subventioner betyder bara att få detta ännu starkare bekräftat. I pengar räknat värderas kunnandet mycket lågt av dagens majoritetspartier. Låt oss tala konkret. Wallenbergstiftelsen annonserade för inte så länge sedan en stor satsning på biogenetisk forskning. 1 miljard lades ned i två helt nya konsortier. Så skapas stora, dynamiska och rika forskningsmiljöer som samlar kraft från flera universitet och högskolor. Det naturliga skulle ha varit att staten svarade på detta underbara initiativ med att förstärka investeringen. Ingenting sådant har hänt. Wallenbergstiftelsens investering har ett klart uttalat syfte. Det gäller att stoppa utvandringen av högkvalitativ forskning. I en ny skrift publicerad av SAF hittar jag statistik över detta fenomen. År 1987 låg utvandringen av högskoleutbildade från Sverige under 2 000. År 1998 har denna trend mer än tredubblats. De högutbildade som lämnar landet är knappt Vi behöver alltså betydligt större investeringar i utbildning och forskning om vi vill skapa riktiga jobb. Just kunskap och nya tekniker öppnar en helt ny värld inför landets befolkning. För detta krävs bara en sak: att ansvariga politiker förstår vad kunskapskapitalet betyder för landet, vad den mänskliga energin och den mänskliga tanken kan göra och att dessa politiker öppnar möjligheternas fält inför de unga som har ett helt professionellt liv framför sig. Visst kan majoritetspartierna hävda att de satsar på kunskap eftersom de satsar på Kunskapslyftet. Till detta kan man svara att en gymnasial satsning tidigast ger utdelning på forskningens område om åtta år, om den ger utdelning då, medan en direkt satsning på spjutspetsforskning kan åstadkomma under på mycket kortare tid. Så står det till med investeringen i kunskap. Om man tar pengar från AMS och länsarbetsnämnderna betyder det inte alls att de arbetslösa drabbas. Satsning på kunskap öppnar nämligen vägen för nya jobb, riktiga jobb. Vi måste också en gång för alla bli av med en destruktiv syn på kulturen, en destruktiv syn som syns i siffror. Bakom de magra siffrorna för kultursatsningar skymtar den gamla och helt felaktiga föreställningen om kultur och kommunikation som ett slags lyx, ett slags onödigt smycke, en marginell företeelse som bara kräver subventioner men inte ger samhället någon vinst. Vi behöver i dag en helt annan syn. Kultur, kommunikation, konst och även filosofiska debatter tar alltmer plats i människornas vardag. När högkvalificerade experter bosätter sig i ett främmande land söker de sig vanligtvis till spännande kulturmiljöer. De nya informations och kommunikationsmedierna blandar stillbild och text, rörlig bild och musik, grafik av hög konstnärlig kvalitet och dans eller annan form av kroppslig kommunikation. Att i dag inte satsa ordentligt på kulturen betyder att stänga sig själv ute från morgondagens världsomfattande arbetsmarknad. Vi vet att bland AMS och länsarbetsnämndernas ständiga klienter finns många fria kulturarbetare som tvingas leva halvt som tiggare. Om man satsade på kulturen skulle de inte behöva göra det, och då skulle det inte heller behövas att så många miljarder går till det som kallas för arbetsliv - också det mycket intressant att analysera på närmare håll. Jag vill gå vidare med att säga några ord om segregation och utanförskap. Det är inte så att Sverige under 80-talet och 90-talet, när invandrarnas utanförskap i arbetslivet började växa lavinartat, saknade pengar i arbetsmarknadspolitiken. Det var inte så att Ingenting av de här resurserna har kommit invandrarna till nytta. Det var i ett överhettat 80-tal när det saknades arbetskraft som invandrarnas arbetslöshet började växa och inte längre gick att tränga tillbaka. Nu är det så att jag under de senaste åren har jobbat praktiskt bland långtidsarbetslösa, högutbildade invandrare. Jag har sett hur ofta deras kunskap och kompetens fullständigt nollställdes av arbetsförmedlare. Jag har sett hur ofta de skickades till onödiga kurser som inte ledde till något jobb. Under de senaste åren har jag också sett invandrargrupper som på egen hand har organiserat sig och lyckats ta en del av sina medlemmar ur den permanenta arbetslösheten. Detta hände därför att de fick möjlighet att agera för sig själva utan armén av tahand-om-tanter och farbröder från jag vet inte hur många offentliga speciella kontor som skulle ta hand om de här människorna. Nu går vi tillbaka till ta-hand-om-politiken. Nu ska genom aktivitetsgaranti alla långtidsarbetslösa trängas in i klientens ställning. Och tala inte med mig om personliga handlingsplaner. Jag har sett de orden skrivna under de senaste åren. De betyder ingenting. Just de människor som systematiskt nedvärderade invandrares kunskap brukade tala vackert om personliga handlingsplaner. Men de kom inte ens ihåg vad invandraren hette eller varifrån han kom. Vi har bevis på att människornas initiativ kan bryta den långvariga arbetslöshetens desperation och isolering. Men för det måste människorna få agera för sig själva. För det behövs också pengar som går direkt till de här initiativen. Kom ihåg att kvinnorna blev fria i samhället när de började tjäna pengar, när de fick en egen ekonomi. Inte går det att vänta sig att invandrarna bryter ned segregationen och isoleringen så länge som all investering på området går till den offentliga sektorn och inte till människornas egna planer och projekt. Det går inte att tro att den goda ekonomin och miljarderna som går till AMS skapar jobb automatiskt åt dem som i dag är utestängda. Det är människorna som skapar jobb. Så länge som människorna inte får ekonomiska resurser och rätt till den egna handlingen kommer vi att leva med segregation.

Fru talman! Om kulturen hade fått pengar skulle inte fria kulturarbetare tvingas leva som tiggare på olika former av bidrag. Jag har ett mycket klart och tydligt exempel på det. Sverige har en av de vackraste skatterna i världen inom museivärlden, Drottningholms teatermuseum. Denna fantastiska skatt lever under oerhört knappa resurser. Snart har museet ingen lokal. Det ser alltid ut i budgeten som att det inte finns pengar för det. Det är både ett sätt att ta arbetstillfällen från kunniga människor och ett sätt att förstöra mycket stora värden. Det är så på en hel rad områden. I stället för att pumpa in pengar i länsarbetsnämnden och AMS ska man satsa på kunskap och småföretag. Man måste dra ned på skatterna och de byråkratiska komplikationerna som gör livet så svårt för småföretagare. Då behövs det inte 50 000 mellanhänder mellan arbetsgivare och arbetstagare. Då kan människorna själva skapa sina jobb. Det är vad jag sade från början. Det finns helt olika sätt att se på verkligheten. Det är inget fel i det. Men om vårt sätt retoriskt kallas för orealistiskt bara därför att det inte stämmer med Vänsterpartiets synsätt tycker jag att vi faller i en polemisk grop som skapar politikerförakt.

Fru talman! Hans Andersson talar om att ta hand om människor. Bland de långtidsarbetslösa som jag har arbetat och fortfarande arbetar med finns det väldigt många som skulle vara glada om ingen tog hand om dem. De kunde t.ex. få tillgång till startkapital för vad de vill genomföra. Men denna möjlighet existerar inte för socialbidragstagare i dag. Absolut inte. Då måste de tas om hand under hela livet. Vad betyder det när vi vill sänka skatterna för småföretag och förenkla livet för småföretag? Det sägs att det inte är en realistisk satsning. Vi vet att vi i dag har en hel bransch som har utvecklats oerhört fort utan något stöd eller ta-hand-om-politik från AMS. Det är IT-branschen. De flesta företag som har vuxit upp på det området var mycket små fattiga företag från början. Det är vad vi menar med att satsa på kunskap. Hans Andersson kanske skrattar åt vårt förslag om bokmomsen. Men jag har levt på att skriva, och jag vet hur fattigt man lever på det. En ändrad bokmoms och en fungerande bokmarknad är en enorm vinst för hela samhället.
Fru talman! Kvar står dock att om man slår sönder arbetsmarknadspolitiken på det sätt som de borgerliga partierna nu föreslår så kommer man att skada situationen för många. Det förhållandet att man kan ha erfarenhet av att arbetsmarknadspolitiken inte har lyckats i alla avseenden och för alla människor får inte vara ett skäl för att vi överger de människor för vilka den har en stor betydelse. Därför är det mycket allvarligt att ni lägger fram dessa förslag. Sedan vill jag också peka på att man inte kan göra en jämförelse på det sätt som Ana Maria Narti gjorde när det gäller utbildningsinvesteringar och omfattning av socialförsäkringarna. Utbildningsinvesteringarna framgår inte genom att man på något enkelt sätt läser på de olika utgiftsområdena. Det finns t.ex. utbildningsinvesteringar i kommunerna när det gäller grundskolan och gymnasiet. Det finns inte redovisat uttryckligen i dessa tabeller. Samtidigt är det förvånande att Ana Maria Narti här håller ett brandtal om vikten av utbildning när jag i Folkpartiets förslag kan läsa följande. Studiestöd: år 2002 minus 4 1⁄2 miljard och år 2003 minus 4 miljarder. Allmänna bidrag till kommunerna - där vi hjälper till att ge skolan resurser: år 2001 minus 3 1⁄2 minus 2,6 miljarder.

Fru talman! Jag visste att den här repliken skulle komma. Man kan inte bara läsa hälften av år motion. Vi satsar mer pengar än regeringen på forskningen. Vi drar ned på Kunskapslyftet - det är sant. Vi försöker också reducera de platser på grundutbildningen ändå står tomma, vilket vi alla vet i dag. Men vi satsar mer på forskningen. Att inte satsa för mycket på arbetsmarknaden betyder inte att man inte satsar på en utveckling av arbetslivet. Kom ihåg en sak. När ekonomin går bra, när det i näringslivet varje dag skapas nya jobb behövs det inte så oerhört många mellanhänder som hjälper till. Det finns i dag vetenskapliga rapporter som klart och tydligt säger att på hundra arbetsmarknadsåtgärder försvinner sextio riktiga jobb. Titta på den rapport som kom för några månader sedan från Där står den här siffran. Om vi nu under två år, från och med den 1 augusti, satsar på vissa grupper genom förstärkt rekryteringsstöd för två år framåt, då vill jag veta vad som händer med de människorna när de två åren har gått. Och hur många viktiga jobb blockeras på grund av att staten köper arbetstillfällen för långtidsarbetslösa?
Fru talman! Ana Maria Nartis resonemang har väldigt mycket karaktären av önsketänkande. Tyvärr blir konsekvensen att man överger personer som är i starkt behov av en viktig arbetsmarknadspolitisk insats. Det är tyvärr den beklagliga konsekvensen. Ana Maria Nartis utgångspunkt är mycket märklig. Hon säger: Titta på tabellerna! Se hur mycket som satsas på socialförsäkringar och sådant och hur lite som satsas på utbildningsinvesteringar! Det var utgångspunkten för hela hennes resonemang. Men sedan kan vi läsa: Utbildning och universitetsforskning: minus 1⁄2 miljard, studiestöd: minus miljarder, allmänna bidrag till kommuner och skolor: ytterligare minus. Ana Maria Narti fyllde själv på genom att säga att vi naturligtvis inte ska satsa på Detta går inte ihop. Folkpartiets budgetalternativ är inte en kraftig satsning på det livslånga lärandet, på kompetens och kunskapsuppbyggnad.

Fru talman! Ja, ja - det helt olika sättet att se på saker och ting fortsätter att fungera alldeles utmärkt. Det verkar som om vi inte talar med varandra utan bredvid varandra. Om man sänker skatterna för småföretag bidrar man direkt till inspiration och stimulans på arbetsmarknaden. Detta är någonting som vi vet. Man kan också titta lite närmare på relationen mellan arbetsmarknadsåtgärder och riktiga jobb, men det vägrar ni socialdemokrater att göra. Ni har de här rapporterna och siffrorna, men ni vill inte se. Om man satsar så massivt som man gör i dag när konjunkturen är så bra, vad händer då när konjunkturen blir sämre? Hur många riktiga jobb kommer att försvinna då? Kom ihåg - sist in, först ut. Alla dessa människor som nu genom förstärkt rekryteringsstöd går in, kommer väldigt lätt att kastas ut så fort det blir ett svårare ekonomiskt läge.

Fru talman! Vi har nu att behandla bl.a. tilläggsbudgeten för innevarande år, utgifts och intäktsprognoser för innevarande år och det preliminära utfallet för föregående års statsbudget. Jag kommer att fokusera på det faktum att regeringen nu har tappat kontrollen över budgeten och visa exempel på regeringens manipulerande med budgeten i syfte att dölja vissa utgifter. Däremot kommer jag inte att kommentera enskilda sakförslag i tilläggsbudgeten. Dessa framgår av våra reservationer till betänkandet. Beträffande utfallet för 1999 tvingas vi konstatera att budgeteringsmarginalen har missbrukats för syften som den inte ursprungligen var avsedd för. Regeringen har visat sig vara alltför ivrig att se budgeteringsmarginalen som ett reformutrymme, inte som en buffert för makroförändringar. Därmed förbrukades så gott som hela budgeteringsmarginalen föregående år. När utgifterna för bl.a. sjukförsäkringen har fått skena i väg har regeringen använt limiter på andra områden i form av begränsningsbelopp. Som bl.a. utrikesutskottets uppföljning av biståndet visar, har regeringen tvingats tillgripa kortsiktiga åtgärder för att skenbart klara sina budgetpolitiska mål. Det är ett ständigt lappande och lagande på utgiftssidan i budgeten, men lapparna börjar att ta slut. Om vi går över prognoserna för innevarande år ser det ännu mörkare ut. Redan när vårpropositionen lades fram kunde vi konstatera att den prognos för inkomster och utgifter för innevarande år som regeringen redovisade var behäftad med stor osäkerhet på ett antal punkter. När endast drygt tre månader hade gått av budgetåret var regeringen tvungen att redogöra för att den i syfte att klara utgiftstaket bl.a. beslutat om begränsningsbelopp. Det är en åtgärd som är mycket kortsiktig och som tidigare i flera fall starkt kritiserats. Sedan dess att tilläggsbudgeten presenterades har Ekonomistyrningsverket kommit med årets andra budgetprognos, vilken understryker det faktum att regeringen och dess stödpartier inte längre har kontroll över budgeten. Rensad från engångseffekter visar budgetuppföljningen att det underliggande underskottet, det s.k. strukturella budgetunderskottet, kommer att uppgå till 35,6 miljarder kronor innevarande år. Det är en kraftig försämring jämför med föregående år, då det underliggande saldot faktiskt uppvisade ett litet överskott. Ännu viktigare är att Ekonomistyrningsverket rapporterar att utgiftstaket kommer att överskridas med drygt 3 miljarder kronor om inga åtgärder vidtas. Även för de kommande två åren visar prognoserna att utgiftstaket spricker. I förhållande till statsbudgeten ökar utgifterna med 14,4 miljarder kronor. Detta är resultatet av att regeringen systematiskt gjort slut på budgeteringsmarginalerna. Det finns inte längre några marginaler, och utgiftstaket överskrids. Socialdemokraterna och deras stödpartier åser denna utveckling med tystnad och utan att vidta några åtgärder. Varningstecken har funnits under lång tid, och vi moderater har påpekat vilken risk regeringen tar då man urholkar budgeteringsmarginalerna och låter utgifterna för bl.a. sjukförsäkringssystemet och läkemedelsförmånen skena i väg. Även på inkomstsidan av budgeten ser det mörkt ut. Trots att den nu genomförda delprivatiseringen av Telia blir något större än förväntat, saknas 30 miljarder kronor i privatiseringsintäkter. Därmed ser budgetsaldot ut att försämras alltmer. Några åtgärder för att komma till rätta med avvikelserna föreslår inte utskottets majoritet. fr.o.m. innevarande år t.o.m. 2003 ökar utgiftstaket med 82 miljarder kronor. För att öka utgifterna ännu mer, utan att det syns i budgeten, ägnar sig socialdemokraterna och deras stödpartier åt ett omfattande budgettricksande. På detta sätt kan de statliga utgifterna öka utan att de begränsas av det utgiftstak som redan har spruckit. Fru talman! Låt mig visa några exempel på hur regeringen gör för att trolla bort utgifter ur budgeten. Regeringen föreslår t.ex. att Tullverket ska tillåtas behålla inkomsterna från vissa offentligrättsliga avgifter. Det är avgifter som tidigare har inlevererats till statskassan. Via nettoredovisning hålls Tullverkets utgifter utanför statsbudgeten. Detta är inte bara ett budgettrick utan ett helt kontraproduktivt förslag. Tullen bedriver en samhällsnyttig verksamhet som inte bör vara avhängig variationer i avgiftsinkomster. Tullen arbetar dessutom för att införa avgiftsfri automatklarering, vilket borde leda till att avgiftsinkomsterna minskar. Genom regeringens förslag riskerar rationaliseringssträvandena att bromsas upp. Dessutom är det så, att om rationaliseringarna genomförs så kommer inkomstkällan att försvinna och frågan återigen väckas om hur resurser ska skjutas till Tullen. Därför anser vi att regeringen bör återkomma till riksdagen med en redovisning av hur utgiftsökningen för Tullen ska rymmas inom utgiftstaket. Vidare föreslår regeringen att CSN ska få disponera avgiftsintäkter som tas upp för uppläggning av lån. Detta är ännu ett konkret exempel på regeringens budgettricksande. Den föreslagna ordningen ger regeringen ensidiga möjligheter att tillföra CSN ytterligare resurser utan att det syns i budgeten och trots att myndighetens administrativa kostnader redan är höga. Statliga myndigheters inkomster ska vara synliga. Beträffande CSN föreslår vi i stället att studiemedelsadministrationen konkurrensutsätts och att delar av Nästa exempel på budgettricks är regeringens förslag om att polisen ska få disponera inkomster från passavgifter. Även detta trick avvisar vi. I stället bör polisen tillföras ökade resurser genom ett höjt anslag. Det fjärde exemplet på budgettricksande är den teknik som regeringen använder sig av för det föreslagna anställningsstödet. Förslaget är utformat så att företagens skattekonton krediteras. Det ger en minskning på statsbudgetens inkomstsida i stället för en ökning av statsbudgetens utgiftssida, vilket borde vara det rimliga när det gäller denna form av subvention. Av bl.a. denna anledning avvisar vi även detta förslag. Listan på budgettricks kan göras längre än så här, och sammantaget kan vi summera ett antal miljarder kronor i statliga utgifter som numera inte redovisas i statsbudgeten. När det gäller tilläggsbudgeten handlar tricksandet företrädesvis om en ökad nettoredovisning. Detta sker trots att man i förarbetena till budgetlagen har framhållit vikten av bruttoredovisning, dvs. att intäkter redovisas som intäkter och att utgifter redovisas som utgifter i statsbudgeten, detta för att statens ekonomi lätt ska gå att utläsa av budgeten. I budgetlagen anges också att bruttoredovisning ska vara huvudprincip. Finansutskottet har tidigare flera gånger understrukit detta, men nu väljer utskottsmajoriteten att se mellan fingrarna. Vid utskottets utfrågning av statssekreteraren vid Finansdepartementet, Curt Malmborg, angavs som enda motiv att det var praktiskt med nettoredovisning. Betydligt starkare argument än så krävs när man bryter mot lagens huvudprincip. Statssekreteraren kunde väl inte ange något annat skäl, eftersom han då hade fått erkänna att det hela handlar om att kringgå utgiftstaket. Fru talman! Låt mig innan jag sammanfattar få kommentera en enskild post i tilläggsbudgeten. Mitt i det stora flödet av utgiftsökningar väljer regeringen att minska ett anslag, anslaget för personliga ombud till funktionshindrade. Sett ur ett budgetperspektiv rör det sig om en liten summa, 15 miljoner kronor, men det är viktiga pengar för dem som skulle bli hjälpta. Detta är inte en besparing utan enbart ett hårt slag mot en mycket utsatt grupp funktionshindrade. Fru talman! Det är fullt ut utnyttjade budgeteringmarginaler, spruckna utgiftstak, skenande utgifter, minskade intäkter och ett kraftigt strukturellt budgetunderskott i kombination med ett omfattande budgettricksande. Det är fakta som talar sitt tydliga språk om hur regeringens budgetpolitik ser ut i dag. På toppen av en högkonjunktur är detta alarmerande varningstecken. Vid en konjunkturnedgång, eller en avmattning, är det inte längre varningstecken utan akuta problem. Jag vill därmed instämma i samtliga de reservationer som vi moderater har ställt oss bakom, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 1 och 3. Tack!

Fru talman! Just nu finns det en riksdagskommitté som har en referensgrupp som jobbar med hur vi i riksdagen ska bli bättre på utvärdering och uppföljning. Jag har förmånen att sitta med i den arbetsgruppen. Det handlar helt enkelt om hur vi i riksdagen ska bli bättre på att titta på vad som har hänt och vad som sker just nu, så att vi inte bara blickar framåt som man ofta lätt gör i det politiska systemet. Därmed glömmer man vad som har beslutats och vad som har genomförts. Det här betänkandet ger oss tillfälle att titta tillbaka, utvärdera och följa upp lite grann hur budgetprocessen har fungerat. Låt mig konstatera att den socialdemokratiska regeringen börjar tappa greppet om budgetpolitiken. Ryckigheten blir allt värre. Man saknar den röda tråden i regeringens politik, och mycket verkar vara oklart tänkt från början. Då hamnar man i olika typer av akuta situationer som man tvingas lösa. Förklaringen ligger nog i att Socialdemokraterna samarbetar med utgiftspartierna Vänsterpartiet och Miljöpartiet. På Vänsterpartiets kongress beslutade man också att man ville avskaffa utgiftstaken, ett regelverk som socialdemokraterna själva var med och införde och som anses vara ett mycket viktigt instrument. Men i praktiken urholkas det nu alltmer genom det budgettricksande som bl.a. Gunnar Axén var inne på. Jag ska också ge några exempel på detta. I vårt system med utgiftstak ska det finnas en budgeteringsmarginal för att man ska klara av konjunktursvängningar eller situationer när t.ex. sjukförsäkringskostnaderna stiger, sådant som man inte kan reglera på en gång. Det är sådant som tar tid. Det handlar kanske om att förändra regelverk alternativt göra ombudgeteringar. Den här budgeteringsmarginalen har man urholkat genom att fylla på med olika reformer. Därmed har man ätit upp den här marginalen. Resultatet blir som det blev våren 1999. Man hamnar i en panikartad situation där man tvingas göra anslagsbesparingar på myndigheter. Man tvingas göra begränsningar exempelvis av u-landsbiståndet. Jag läser vad ett enigt utrikesutskott skriver i betänkandet på s. 14: "På grundval av det goda anseende Sverige åtnjuter har senareläggning av betalningar kunnat göras i samförstånd med berörda internationella organisationer. Detta samförstånd bygger dock på att senareläggningarna är en engångsföreteelse. Inom det bilaterala utvecklingssamarbetet har de flesta samarbetsländer berörts. En rad insatser har fått inställas eller senareläggas. Insatser inom området demokrati och mänskliga rättigheter har drabbats hårt." Så här var situationen när regeringen tvingades till panikartade åtgärder därför att man inte hade några budgeteringsmarginaler kvar. Man hade inte greppet om budgetpolitiken. Det här slutade med att man klarade utgiftstaken med minsta möjliga marginal. Men resultatet blev också att myndigheternas planering blev allt ryckigare därför att de inte kunde veta om de kunde lita på de regelverk som fanns, att de kunde spara anslag för kommande utgifter. Plötsligt kom regeringen in och styrde och ställde och begränsade den frihet som man hade gett myndigheterna tidigare. Det här skapar ju ingen bra ordning i myndigheternas arbete. Biståndsverksamheten är som sagt ett bra exempel på en verksamhet som drabbades direkt. För innevarande år har vi en budgeteringsmarginal som också är ytterst knapp. Det innebär att vi börjar få nya beslut och besked om begränsningsbelopp. Vi vet, som Gunnar Axén var inne på, att Ekonomistyrningsverket ger prognoser om att vi kommer att överskrida utgiftstaken om ingenting sker. Återigen finns biståndet med bland de utgiftsområden som får sådana här begränsningsbelopp och riskerar därmed att återigen hamna i samma situation. Ett enigt utrikesutskott varnar starkt för en sådan upprepning. Frågan till Bengt Silfverstrand blir ju om han kan garantera att vi inte under detta år på nytt får uppleva den situation som vi fick uppleva när det gäller 1999 I tilläggsbudgeten för både 2000 och 2001 kringgår man utgiftstaken genom att låta avgifter till statlig verksamhet behållas av myndigheterna. Därför kan man glida under utgiftstaken. Det är en rad myndigheter som ska få ökade anslag, säger man, genom att de får behålla intäkterna. Samtidigt drabbas de av de här begränsningsbeloppen, så att de inte kan öka anslagen. Det är dubbla signaler från regeringens sida till vissa myndigheter. Det visar på hur ryckig och hur utan långsiktighet regeringens politik är för närvarande. Om man går vidare med den här principen med att låta myndigheter behålla avgifter för egen verksamhet och nettoredovisa det hela undrar jag vad nästa steg är. Ska polisen behålla fortkörningsböterna i framtiden? Var finns gränserna? Vilka principer är det här resonemanget uppbyggt på? Det kanske Bengt Silfverstrand kan utveckla. Den viktiga frågan till Bengt Silfverstrand är om han är stolt över regeringens hanterande av budgetprocessen och utgiftstaken. Är det här någonting som Bengt Silfverstrand med stolthet försvarar och tycker är riktigt och principiellt korrekt? Hur manipulativt de här reglerna för budgetprocessen hanteras visar också det faktum att man sätter en massa bönder i svåra likviditetsproblem när man skjuter fram utbetalningarna av EU:s arealersättningar från november till nästa år. De har ställt in sig på, och haft en ekonomi som bygger på, att de ska få de här pengarna i november. Plötsligt ändrar man spelreglerna och låter bönderna vara utan slantarna i ett antal månader. Vi vet vilken debatt det var när man lade barnbidragsutbetalningarna två dagar senare. Många barnfamiljers ekonomi sattes på ända på grund av detta. Men här kan man alltså spela med böndernas arealersättningar i ett par månader, och detta, menar regeringen, skulle inte spela någon roll. Ändå är det här neutralt för statskassan. Men det visar hur man, just på grund av att man hamnat i den här återvändsgränden med urgröpta budgeteringsmarginaler, i det här fallet ställer bönderna i en mycket svår situation. De stora regulatorerna för regeringens försök att rädda en budgetprocess som man håller på att tappa kontrollen över är tydligen de fattiga människorna i u-länderna och de svenska bönderna. Det säger kanske någonting om vilka grupper som står längst ned på Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets prioriteringslista. Ytterligare ett exempel på ryckigheten i regeringens politik är anställningsstödet för långtidsarbetslösa. Sedan några år fanns ett anställningsstöd som skulle hjälpa alla som varit arbetslösa tolv månader. Arbetsgivaren skulle få 50 % av lönekostnaden i sex månader. Men våren 1999 började det hända saker. Då föreslog regeringen, med benäget stöd av v och mp, att vi skulle införa ett förstärkt anställningsstöd för alla som varit långtidsinskrivna på arbetsförmedlingarna i mer än tre år. Då skulle man få 75 % av lönekostnaden i sex månader och därefter 25 % i 18 månader. Det här skulle börja gälla den 1 oktober Detta tyckte vi kristdemokrater ändå var ett rimligt förslag, dvs. att vi har ett anställningsstöd för långtidsinskrivna. Men i september samma år kom regeringen igen. Nu skulle dessa regler gälla alla som varit långtidsinskrivna i två år. De nya reglerna skulle gälla från den 1 januari 2000. På några månader hinner man alltså göra två ändringar i regelverket. Så går hela tre månader och 28 dagar. Då föreslår regeringen att ett särskilt anställningsstöd ska införas från den 1 augusti 2000. Nu ska arbetsgivaren som anställer personer över 57 år som varit långtidsinskrivna få 75 % av lönekostnaderna i hela två år. Så lyder alltså den varianten. Det är den tredje ändringen på mindre än ett år. Det går ytterligare hela två dagar, och regeringen lämnar sin vårbudget och tilläggsbudget. Nu ska stödet ändras och kompletteras ännu en gång. Ett utökat särskilt anställningsstöd införs som riktar sig till dem som varit arbetslösa mer än fyra år, med egna regler för hur stora subventionerna ska vara. Det är den fjärde ändringen på ett år. Det regeringsförslag som skrevs den 28 mars nämnde inget om vad som skulle komma två dagar senare, den 30 mars. Samtidigt som allt detta sker skriver regeringen hur viktigt det är med regelförenklingar inom arbetsmarknadspolitiken. Fru talman! Vad vi ser är en regering som saknar linje och principer, som styrs av opinionsvindar och av vad samarbetspartier tycker och tänker. Detta ser vi nu slå igenom i att den budgetprocess som det funnits en bred enighet om i riksdagen urholkas alltmer och allt oftare. Faran är att detta leder till en budgetprocess som är sämre än den vi hade tidigare och som vi alla var ense om att vi måste strama upp. Fru talman! För tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 2 och 4.

Fru talman! Ledamöter! Centerpartiets åsikter om vikten av att vara varsam och noggrann med budgettaken framgår av vår ekonomisk-politiska motion och våra olika reservationer i betänkande FiU20, som vi har debatterat tidigare i dag. I debatten runt betänkande FiU27 vill jag bara säga att vi har åsikten att budgeteringsmarginalen har missbrukats för syften som den inte ursprungligen var avsedd för. Vi hyser också stora farhågor för den inkomstpost i majoritetens budgetförslag som handlar om försäljning av statlig egendom och som nu visar sig, efter resultatet av Teliaförsäljningen, inte stämma med de tidigare beräkningarna. Inte heller finns det några nya förslag för att täcka upp den här delen. Det innebär att det också på intäktssidan finns tveksamheter redan så här tidigt på året. Vi vill också påpeka att Ekonomistyrningsverkets senaste prognos pekar på att utgiftstaket kommer att överskridas såväl i år som 2001 och 2002. Det ser vi som mycket allvarligt. Fru talman! Jag står självklart bakom de reservationer vi har skrivit under från Centerpartiets sida, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservation 1.

Fru talman! Det här betänkandet handlar om tilläggsbudget för innevarande år. Det finns i och för sig mycket man skulle kunna säga om regeringens teknik med tilläggsbudget, då man inte helhetsfinansierar förslagen utan lägger dem på ett sätt som gör att de inte summerar. Jag tänker ta upp ytterligare ett antal mer principiella frågor och inte så mycket diskutera själva anslagen. För det första vill jag instämma med det Lena Ek sade tidigare om att budgeteringsmarginalen missbrukas. Det är faktiskt ett oskick av regeringen att helt och hållet gå vid sidan av hur den här marginalen var tänkt. Det är precis på samma sätt som vilken vanlig privatekonomi som helst: Man behöver ett litet belopp för oförutsedda utgifter. Men vad gör då regeringen? Jo, för att kunna fläska på i valrörelsen och för att ha någonting att förhandla med sina stödpartier om lägger man för de år som ligger rätt långt fram i tiden en alldeles för stor budgeteringsmarginal. Sedan använder man den. När man ska komma överens med varandra om vilken utgift man ska välja tar man båda två, och så förbrukar man budgeteringsmarginalen. Sedan, när det börjar krypa närmare inpå och man verkligen skulle ha behövt det här reservutrymmet för sådana kostnader som man inte kunnat förutse, finns det ingenting kvar. Vad blir då resultatet? Jo, man får göra tokbesparingar, sådant som kanske i längden varken sparar några pengar eller är särskilt lämpligt men som för ögonblicket räddar situationen. Det här är mycket, mycket olämpligt. De värderade kollegerna från de andra borgerliga partierna har redogjort för vilka dåliga konsekvenser detta får för verksamheterna inom ett antal olika områden. Jag behöver bara säga biståndet. Den andra frågan jag vill ta upp här gäller budgettricksandet. Vi hade ju ganska mycket diskussion om det redan i den förra debatten, där man från majoritetens sida på något sätt vägrade att över huvud taget diskutera frågan. Det tycker jag är nästan det mest avslöjande. Vi har ju också haft en hearing med statssekreteraren, som över huvud taget vägrade att resonera om alla de frågor som vi tog upp. I stället koncentrerade han sig bara på själva avgiftshanteringen och menade att den inte är olaglig, att man inte kan åka i fängelse eller få indraget körkort osv. för att man gör så här med avgifterna. Nej, det är inte det som är poängen. Poängen är att man alldeles uppenbart gör den här avgiftshanteringen därför att man behöver förstärka budgeten inom ett antal områden. Då är ju det allra mest frapperande att några av dessa områden samtidigt har belagts med begränsningsbelopp. Det verkar alltså som om den ena handen över huvud taget inte vet vad den andra gör borta på Regeringskansliet. Men det här budgettricksandet - jag säger inte lagbrytandet eller det kriminella agerandet - gäller många fler saker. Detta har man tydligen ingen riktig pejl på hos majoriteten. Det vore därför intressant att höra om Bengt Silfverstrand nu, till skillnad från de tidigare företrädarna för sossesidan, kunde förklara varför man redovisar utgifter som skattesänkningar om det inte är för att runda utgiftstaket, varför man lägger utgifter utanför budgeten, varför man ålägger olika aktörer att leverera in mindre pengar än vad de annars skulle och sedan ta på sig kostnader. Det är ju det som är själva budgettricksandet. Vi kan ha olika uppfattningar om huruvida utgiften i sak är rimlig eller inte. Vi tycker t.ex. att det s.k. förstärkta anställningsstödet, FAS, inte är någon bra metod. Men när regeringen lägger det som ett avdrag i stället för ett bidrag är det inte därför att man verkligen vill genomföra en generell skattesänkning, för någon sådan är det ju inte. Vad man gör är just att lägga ett bidrag på inkomstsidan i stället för på utgiftssidan, och det är ingenting annat än budgettricksande. Hade ni lagt det som ett bidrag menar jag att ni hade kunnat ta diskussionen i sak likafullt. Det här gör ni därför att ni har helt andra problemställningar att bearbeta, nämligen att ni inte kan hålla utgiftstaken. Den sista viktiga principfrågan som jag skulle vilja ta upp i samband med tilläggsbudgeten gäller UMTS-tillstånden, tredje generationens mobiltelefonitillstånd. Det har inte varit uppe i debatten tidigare, tyvärr. Detta är en mycket stor och viktig fråga. Det gäller mycket pengar. Det gäller en mycket stor sektor av det svenska näringslivet. Det är en mycket viktig fråga för Sverige. Vad gör majoriteten då? Jo, i stället för att låta företagen på en marknad betala för den mycket stora nyttighet som en licens innebär, tänker regeringen skänka bort den till ett visst antal företag som väljs ut. Det kan bara finnas ett visst antal licenser, som alltså bara kan gå till ett begränsat antal företag. Man har inget fritt in och utträde, vilket är alldeles avgörande för att en marknad ska kunna fungera av egen jämvikt, med prissättning och lika konkurrensvillkor för företagen. De företag som får den här nyttigheten får självklart en otrolig fördel jämfört med andra företag i vårt land, i Europa och i de delar av världen som inte får den här rättigheten. Det är svårt att veta exakt vad licensen är värd. Den kan vara värd 25, 30, 40, ja, man har värderat den ända upp till 50 miljarder kronor, ett värde som nu kommer att skänkas till ett visst utvalt antal företag och som de kan stoppa i sina egna fickor. I stället tycker vi i Folkpartiet att man skulle genomföra ett auktionsförfarande. Nu har vi fått stöd från Moderaterna, vilket vi är mycket glada för. Vi tycker däremot att det är tråkigt att resten av partierna är så saktfärdiga. Men det finns fortfarande chans att ändra sig. Voteringen är inte förrän om några timmar. De företag i Sverige, Europa och övriga delar av världen som tycker att man kan leva upp till de villkor och krav som vi ställer för att få arbeta med en sådan här licens, som ju måste begränsas av mer naturfysikaliska skäl, ska få lägga ett anbud där de anger vad de anser det vara värt att betala för detta. Det är bara då man får rättvisa spelregler mellan de olika företagen. Ingen ska inbilla mig och Folkpartiet att de här stora företagen är i den här branschen av någon sorts ideella skäl och att man i stället kommer att sänka priserna. Så fungerar det inte. På en sådan här marknad tar man betalt så mycket som man kan, och företagen kommer också att vara beredda att betala så mycket för licensen som den är värd. Vad det är kan vi få visst intryck av när vi ser vad auktionsförfarandet ger i andra länder runt om i vår omvärld och hur otroligt angeläget det är för företagen att få in en fot på de här marknaderna som inte har ett öppet tillträde. Det handlar inte alls bara om den rent ekonomiska frågan, att kunna få in pengar till statskassan, även om jag tycker att det är mycket bättre att företagen betalar för den nyttighet de får och man kan använda pengarna till att i stället sänka generella skattesatser. Men problemet är just att man snedvrider hela marknadssituationen. Fru talman! Det här betänkandet visar tydligt att vi har en regering som slösar bort sina utrymmen för oförutsedda utgifter. Man tricksar för att hålla sig under utgiftstaket. Man lägger ned väl fungerande verksamheter och betalar det med budgettricksande. Man avstår licenspengar. I går fattade vi beslut om att man i stället ska gräva ned eller hänga upp en massa pengar för informationsteknik som marknaden kan sköta själv. Frågan är: Har Sverige verkligen råd med detta? Har Sverige råd med den här regeringen? Svaret på den frågan från min sida är klart nej. Jag yrkar bifall till reservation 9, om UMTS tillstånden, men står självfallet bakom alla övriga reservationer.

Fru talman! Karin Pilsäter frågade om Sverige har råd med den nu sittande regeringen. Det får väl väljarna avgöra när det är dags. Att Sverige definitivt inte hade råd med den förra, borgerliga regeringen torde redan vara bevisat. Fru talman! Med hänvisning till den debatt som redan har förts ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter. Här skulle jag kunna sätta punkt. Ty vad vi under dagens ekonomisk-politiska debatt hört från borgerligt håll kan för att tala med Mikael Wiehe sammanfattas i orden: "Det är den vanliga visan, -, det är samma poänger och samma refräng." Eller för att citera kåsören Cello: "En hög repriser till högre priser." Svenska barn har det bäst i världen, sade skatteutskottets ordförande Arne Kjörnsberg tidigare i dagens debatt med hänvisning till en stor internationell undersökning. Blott den borgerliga oppositionen tycks lida nöd i ett land som sjuder av utveckling. Det är inte stort mer än ett år sedan man från moderata tribuner kunde höra och i moderata dokument läsa om "Sverige i utförsbacken", "Sverige som randstat". Många har säkert vid passage från och till Arlanda uppmärksammat ABB:s och Ericssons skylt med texten: "Välkomna till Sverige - framtidslandet". Från randstad till framtidsland bara på något mer än ett år. Det är en utveckling som torde få Asiens s.k. tigerekonomier att blekna i jämförelse. Det är borgerligheten själv som har satt upp dessa utgångspunkter. Låt mig då konstatera att när den borgerliga oppositionen inte har något mer substantiellt att komma med när det gäller kritik mot regeringens hantering av landets fögderi så ägnar man sig i stället åt budgettekniska och kamerala excesser. I reservation 1 angående statsbudgetens preliminära utfall hävdar de borgerliga partierna att budgeteringsmarginalen missbrukats för syften som den inte ursprungligen var avsedd för. Det är att tillgripa halmstrån, och mycket sköra sådana. Det finns varken regler eller generella rekommendationer för hur stor budgeteringsmarginalen får vara eller för vilka ändamål den får tas i anspråk. Allt från makroekonomiska förutsättningar, prognososäkerhet till nya reformer får anses vara tillåtet så länge utgiftstaket klaras och saldomålet respekteras, vilket som bekant är fallet. Därmed kan vi en gång för alla avskriva allt tal om budgettricksande. Det är klart och tydligt redovisat. Det är läskunnigheten eller snarare läsviljan det handlar om och ingenting annat. 2000 skriver de fyra borgerliga partierna att regeringens prognos för utgifter och inkomster är behäftad med stor osäkerhet. Med tanke på vad den borgerliga fyrpartiregeringen åstadkom under åren 1991-1994 kan man verkligen säga: What an understatement. Det är ju närmast en självklarhet att prognoser på makronivå alltid är behäftade med osäkerhet. Skillnaden mellan borgerlig och socialdemokratisk osäkerhet har emellertid empiriskt varit att överskotten har överträffats under socialdemokratiskt styre, medan det är underskotten som har överträffats under de borgerliga åren. Normpolitik kallar man detta. Men mot bakgrund av de ekonomiska kratrar som den politiken åstadkom borde den snarast kallas ab-norm. Det är alls inget budgettricksande att fastställa begränsningsbelopp för vissa utgiftsområden. Det är ett sätt att säkerställa att anslagsförbrukningen inte överstiger en bestämd nivå. I reservation 3 får vi också en provkarta på upprepningar. Det talas om manipulation med utgiftstaken och att regeringen låter utgifterna löpa i väg vid sidan om angivna utgiftstak. Det är moderaterna som står för den reservationen. Moderaternas tolkning av sociala reformer får i denna reservation ett mycket pregnant uttryck. Det gäller förslaget att minska ersättningen i sjukförsäkringen till 75 %, införa ytterligare en karensdag samt att den sjukpenninggrundade inkomsten beräknas på de senaste 24 månaderna. Moderaternas motivering för denna s.k. reform är förstås att många är "sjuka". En analys av sjukfallen visar emellertid att de längre sjukskrivningarna just nu ökar mest, medan de kortare sjukskrivningstidernas ökningstakt har minskat markant de första månaderna år 2000. Fler karensdagar skulle inte påverka den nuvarande utvecklingen av den långa sjukfrånvaron. En ytterligare karensdag medför heller ingen tydlig effekt för statens finanser. En mycket grov uppskattning av vilka effekter en sänkning av ersättningsnivån till 75 % skulle få ger resultatet att utgiftsnivån skulle sänkas med runt 2 miljarder för hela året. Det innebär att en sänkning till 75 % de sista fyra månaderna år 2000 skulle innebära en utgiftsminskning på ca 0,7 Prognoserna för sjukförsäkringen ger vid handen att utgifterna kommer att överstiga anvisade medel med ca 4,6 miljarder. En sådan åtgärd kan alltså inte finansiera det förväntade överskridandet annat än till en mycket liten del. Åtgärden motiverar inte heller att regeringens förslag till tilläggsbudget avvisas. Vad gäller personligt ombud för psykiskt funktionshindrade har regeringen nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra reformen på nationell nivå. Det är Socialstyrelsen som ska samordna en uppbyggnad och utveckling av nationell verksamhet. Verksamheten bygger på kommunalt huvudmannaskap och är frivilligt för kommunerna. Sedan är det länsstyrelserna som ska fördela medlen. De har i uppgift att stimulera kommunerna att arrangera verksamheten, och bidraget fungerar som ett stimulansbidrag. Avsatta medel för ändamålet är 30 miljoner kronor för 2000, 60 miljoner kronor för 2001 och 90 miljoner kronor per år för 2002. Regeringen har inte bedömt att de anslagna resurserna för 2000 kommer att tas i anspråk fullt ut under 2000. Det är den beräkning som görs. Medlen har därför kunnat användas för andra angelägna behov. Det finns ingen anledning att ropa vargen kommer, för det är självklart att man ska beakta behovet för den grupp som det här rör sig om, dvs. funktionshindrade. Vi är självfallet lika angelägna som andra partier att de ska få de medel de behöver. Moderaterna avvisar förslaget att Centrala studiestödsnämnden ska få disponera avgifter för studielån för att förbättra servicenivån. Genom att CSN får disponera avgifterna kan en bättre anpassning av kapaciteten till ärendevolymen ske. Andra kreditinstitut tar ut liknande avgifter. Det föreligger goda sakskäl för att CSN får disponera uppläggningsavgifterna. Det faktum att man får göra detta innebär inte att avgifternas karaktär av offentligrättsliga avgifter förändras. Kristdemokraternas reservation 4 sammanfaller i stora delar med Moderaternas reservation 3. Det är inte ovanligt att det finns tydliga likhetstecken mellan moderater, kristdemokrater och folkpartister. Egentligen är det ingen skillnad alls - inte att döma av agerandet i de här frågorna. Låt mig slutligen kommentera reservationerna 5, 6 Moderaterna säger att förslaget inte är fullt finansierat. Den kritiken kan delvis bero på missförstånd. 2000. Även för åren 2001-2003 har åtgärdsanslaget och ramen för utgiftsområde 14 reducerats motsvarande den beräknade kostnaden för det extra förstärkta anställningsstödet. Reformen är med andra ord neutral vad avser saldot. Det förtjänar här att understrykas att moderaterna inte hade något att invända mot konstruktionen för finansiering när den presenterades första gången i 1999 års vårproposition. I sin motion förklarade moderaterna uttryckligen att man inte hade någon erinran mot att det allmänna anställningsstödet omformades från ett kontantbidrag till kreditering på skattekonto. Kristdemokraterna anser att en 75-procentig stödnivå under två år är alldeles för generös för denna utsatta grupp. Stödet utgår endast för personer som har det extra svårt på arbetsmarknaden, dvs. de som har varit arbetslösa i mer än fyra år. En stor andel av denna grupp är invandrare eller de som har någon form av arbetshandikapp. Den långa frånvaron motiverar den höga stödnivån under två år. Om inte denna grupp kommer tillbaka till arbetsmarknaden under högkonjunktur finns det en uppenbar risk att många permanent ställs utanför arbetsmarknaden. Kristdemokraternas människosyn bär här verkligen syn för sägen. Slutligen hävdar Folkpartiet att denna typ av stöd sällan fungerar. Verkligheten talar, som så ofta, ett annat språk. Vi kan konstatera att sedan det förstärkta anställningsstödet infördes den 1 oktober 1999 har

Fru talman! Jag kommenterar först anställningsstödet. Vi kristdemokrater tycker att det är bra med ett anställningsstöd för långtidsinskrivna. Men vi reagerar mot ryckigheten, dvs. att ingen vet vilka regler som gäller från dag till dag. Vi reagerar också mot att man går väl långt när man ger 11 000 kr i månaden per anställd i två års tid. Vi är rädda för snedvriden konkurrens. Vi tycker att det då drivs för långt och att det inte blir riktigt sunt. Ett anställningsstöd ska vara en hjälp in på arbetsmarknaden, inte en subvention som innebär att man inte får ett arbete utan bara utnyttjas av arbetsgivare som billig arbetskraft. Vi ska ha anställningsstöd, vi ska ha individuella handlingsplaner, vi ska ha en bred arsenal av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det tror vi är bra eftersom det hjälper långtidsarbetslösa. Men driv inte detta för långt så att det skapas osund konkurrens. Sedan handlar Silfverstrands inlägg om allt annat än det vi diskuterar här och nu. Vi har i riksdagen svårt att diskutera det som har hänt, hur vi ska utvärdera och följa det som har inträffat och det som är på gång att ske. Silfverstrand hamnar i den debatt vi hade om det föregående betänkandet, nämligen den allmänna ekonomiska politiken. Nu handlar det om att titta på tilläggsbudget och uppföljning av årets pengar och årets budget. Är Bengt Silfverstrand stolt över hur man hanterar utgiftstak och budgeteringsmarginaler? Vi diskuterar nu hela idén med budgetprocessen. Hur ska vi hantera den i framtiden? Är Silfverstrand stolt över att fattiga människor i u-länderna drabbas av panikbesparingar därför att Silfverstrand inte har kontroll över övriga budgetprocessen? Är Silfverstrand stolt över att bönderna får pengarna flera månader senare därför att Silfverstrand och hans socialdemokratiska kolleger har svårt att köpa stöd från Vänsterpartiet och Miljöpartiet? Silfverstrand påstår att det inte är någon skillnad mellan m, fp och kd. Då är det väl ingen skillnad mellan de tre partier som samarbetar om makten. Innebär detta att socialdemokraterna också vill slopa utgiftstaken?
Fru talman! Det är klart att man ska försvara och vara stolt över det samarbete man har. Det var väl det som Gunnar Hökmark tidigare i dagens debatt menade med karbonpapper - mellan m, kd och fp. Jag ska svara på frågan om stolthet. Jag är stolt över att regeringen har lyckats under en mycket kort period rätta till de svåra brister, de stora problem som Sveriges ekonomi brottades med, som i stor utsträckning grundlades under den tid då det bl.a. fanns kristdemokrater i regeringen. Jag är stolt över att man har klarat en budgetdisciplin, och jag är också stolt över att man har gjort det tillsammans med partier som genom historien inte har varit kända för att vara varma anhängare av en, när så behövs, restriktiv ekonomisk politik. Det är jag stolt över. Jag är också stolt över att man har klarat utgiftstaket. Det finns tydligt redovisat, och där har man lagt vissa utgifter utanför. Jag är stolt över att man har klarat saldomålet. Slutligen, för att vara dagsaktuell, är jag mycket stolt över att vi nu kan redovisa ett resultat där regeringspolitiken starkt har bidragit till att arbetslösheten enligt den senaste redovisningen från SCB i dag ligger på 4,1 %. Målet att ta sig ned från 4,1 till 4,0 var vårt viktigaste besked till väljarna. Jag tror inte att det är en alltför oöverstiglig uppgift.
Fru talman! Bengt Silfverstrand halkar hela tiden in i diskussionen om vad som har hänt en lång tid tillbaka. Vi kan diskutera historieskrivningen länge, t.ex. när Ingvar Carlsson avgick efter berömda stoppaket, hur tusen jobb förlorades varje dag under våren 1991 innan ni förlorade regeringsmakten, hur kurvorna vände uppåt under 1993 och 1994 och som bröts när socialdemokraterna kom till makten och som har vänts upp först 1999 och framåt. Vi kan hålla på med en lång diskussion. Tilläggsbudgeten och uppföljningen 1999 handlar om hur vi hanterar vårt budgetsystem. Det är nu det sker en prövning. Då vi nu försöker ha en kontrollerad utveckling av offentliga utgifter för att inte hamna i ett dåligt budgetläge i framtiden prövas verkligen hållfastheten i socialdemokraternas syn på en budgetprocess med vissa regler och begränsningar. Tycker Bengt Silfverstrand att vi har en rätt och riktig utveckling? Tycker Bengt Silfverstrand att det är riktigt med panikbesparingar på de fattiga människorna i u-länderna, att sätta bönderna i likviditetsproblem, därför att Bengt Silfverstrands kompisar inte kan hantera budgetprocessen? Man använder budgeteringsmarginalen på fel sätt genom att syssla med anslagssparande och ryckighet fram och tillbaka. Det är den frågan som diskuteras i det här betänkandet. Sedan går det att ha en allmänpolitisk ekonomisk debatt. Det har vi haft tidigare i dag. Men kan vi få en diskussion om det betänkandet handlar om, Bengt Silverstrand, och inte en historieskrivning? Där kan vi ha en särskild ordväxling.
Fru talman! Jag får väl göra som de borgerliga partierna har gjort under hela dagen, dvs. tillämpa upprepningarnas princip. Jag ber om ursäkt, men med hänsyn till att Stefan Attefall har valt den metoden så gör jag det också. Jag kan först konstatera att tilläggsbudgeten är en uppföljning, där man ser om man har lyckats med de uppsatta målen. Vi har varit överens om att det är svårt med prognoser, och särskilt svårt med prognoser på marknaden. Vi kan titta på överskotten i de offentliga finanserna. Vi kan titta på utgiftskvoterna. Det är en väsentlig förbättring. Den borgerliga regeringen kritiserade Socialdemokraterna starkt för de stora utgifterna för offentlig sektor, och där är vi mycket självkritiska. Vi har tvingats vidta genomgripande åtgärder som vi egentligen inte vill vidta när det gäller nedskärningar på det sociala området, och vi försöker nu rätta till de problemen. Jag kan bara ta ett exempel. 1993 var utgifterna för offentlig sektor i procent av BNP 70 %. Nu är de nere i 55,3 %. Då borde borgerligheten kanske någon gång vara så ödmjuk att den kunde erkänna att vi faktiskt har genomfört vissa saker som också borgerligheten tyckte var riktiga.
Fru talman! Ja, vi ägnade en mycket stor del av förmiddagen - om Bengt Silfverstrand möjligen lyssnade då - åt att diskutera just de reformer och förändringar som har genomförts under 90-talet och som har fått det här resultatet. Vi kunde då konstatera att Socialdemokraterna i mycket stor utsträckning har varit väldigt motsträviga till genomförandet av detta. Det råder inget som helst tvivel om att vi både i Folkpartiet och i de andra borgerliga partierna har tyckt att det har varit mycket bra. Det erkännandet har ni fått hela dagen. Men frågan är: Vilket intryck har de förändringarna gjort på Bengt Silfverstrand och hans partikamrater? Jag tycker att det vi diskuterar nu, om budgettricksande och budgeteringsmarginal osv., kan från Bengt Silfverstrands sida karakteriseras som att allt som inte är förbjudet är tillåtet. Javisst, men är det bra? Ger det ett bra resultat? Är det en vettig ekonomisk politik? Jag har sagt det förut, att det är ingen som säger att Bengt Silfverstrand borde få körkortet indraget för det här budgettricksandet. Men är det rimligt och bra, och kommer det att ge ett gott resultat i framtiden? Bengt Silfverstrand avfärdar det också med att vi klamrar oss fast vid halmstrån, budgettekniska och kamerala excesser. Det är oerhört allvarligt att en företrädare för majoriteten ser på de miljardtals kronor som det här handlar om på det viset. Bengt Silfverstrand tror dessutom att de ekonomiska problemen grundlades 1991-1994. Det är häpnadsväckande. Det är inte så konstigt om han då har den här attityden till den fortsatta ekonomiska politiken. Jag föreslår att han läser Kjell-Olof Feldt. Jag skulle vilja upprepa Stefan Attefalls frågor. Tycker Bengt Silfverstrand att det är en bra hantering av biståndet? Tycker han att det är en bra hantering att man först beslutar om anslag och sedan samtidigt belägger dem med begränsningsbelopp så att de inte får användas? Till sist, fru talman: Skulle Bengt Silfverstrand möjligen kunna ägna någon halv minut åt att förklara varför Socialdemokraterna vill skänka stora värden i form av licenstillstånden för tredje generationens mobiltelefoni?
Fru talman! Jag tycker att det är utomordentligt avgörande, och därmed också bra, att man klarar de övergripande målen, nämligen budgeteringsmarginal och utgiftstak. Det är det som det handlar om. Där omständigheterna så kräver - det förekom också under den borgerliga tiden - får man tillgripa den här typen av åtgärder. Det handlar inte om vad som är förbjudet eller tillåtet, utan det handlar om att vi inte har fastställt några andra mål eller något annat regelverk som talar om hur man får göra och inte göra. Här finns alltså möjligheter att göra detta. Förutsättningen är naturligtvis att det klart och tydligt redovisas. Vi kan se på punkt för punkt vad det här handlar om. Det är inte särskilt märkvärdigt att statliga verk får använda anslag, sparande och annat; det är ganska logiskt under de här omständigheterna. Det är verkligen att ta i att ständigt upprepa talet om att man har manipulerat och tricksat. Att manipulera och tricksa är ett mycket allvarligt brott mot viktiga principer. Jag är helt övertygad om att om en regering väljer den typen av tricksande skulle marknaden reagera. Det skulle påverka räntor och annat om vår ekonomiska politik inte var trovärdig, om det inte fanns en realekonomisk verklighet som visar att vi är på rätt väg och att det går mycket snabbt, att vi har ökade inkomster och minskade utgifter. Det skulle ha blivit reaktioner om er beskrivning av verkligheten vore riktig. Då skulle inte svensk ekonomi fortsätta att förbättras. Ni har alltså tillgripit det här halmstrået därför att ni i dag inte kan kritisera Socialdemokraterna och regeringen för en dålig ekonomisk politik. Därför tillgriper ni de här mycket sköra limstickorna.
Fru talman! Jag vet inte om Bengt Silfverstrand satt och sov på förmiddagen, men vi diskuterade en lång rad andra frågor som gäller inriktningen på den ekonomiska politiken, inklusive avsaknaden av just tydliga mål för budgetpolitiken, och att regeringen inte föreslår att riksdagen ska besluta om dem och att finansutskottets majoritet fogar sig i det. Det är en annan sak. Vad vi nu diskuterar är bugeteringsmarginalen, som har förbrukats för ändamål som den inte var avsedd för, och där det blir ett resultat i form av att man får göra saker som inte är särskilt smarta. Jag tycker inte att det är för mycket begärt att Bengt Silfverstrand, som representant för majoriteten, ska vara beredd att ta den diskussionen nu, när vi är på den punkten på dagordningen, i stället för att ägna sig åt att kalla det för halmstrån. Det är mycket allvarligt. Det handlar om väldigt många miljarder och om mycket viktiga verksamheter. Jag undrar också om Bengt Silfverstrand inte är medveten om att regeringen ägnar sig åt att med er hjälp förvandla utgifter till minskade inkomster. Det är precis det man gör på ett stort antal punkter. I den hearing som vi hade fick vi bara svaret från statssekreteraren: Vi hade ju gjort så förut, och det hade riksdagen - Bengt Silfverstrand och hans kompisar - godkänt, och därför gjorde vi så en gång till. Men det var inte själva frågeställningen, utan den var: Är det rimligt att kalla utgifter för minskade inkomster? Marknadens aktörer är inte alltid så smarta. Det är klart att man ser att det viktiga är att budgeten på det stora hela hålls. Men ni har ju slagit in på en väg som inte är så smart. Vi har sett förut hur det går när Socialdemokraterna slår in på vägar som leder fel. Det blev just det resultatet, med arbetslöshetens stålbad och den väldigt besvärliga ekonomiska situation som Sverige hamnade i under den lågkonjunkturen. Det är därför som vi tycker att det är så viktigt att ta den här diskussionen med regeringens företrädare och som vi vore tacksamma för ett svar.
Fru talman! När debatten närmar sig sitt slut har fortfarande ingen borgerlig talare - Karin Pilsäter har inte heller lyckats med det; det är väl en omöjlig uppgift - kunnat förklara på vilket sätt de här begränsningsbeloppen, "kringgåendet" av utgiftstaket, påverkar Sveriges reala ekonomi och på vilket sätt vi skulle ha frångått viktiga principer. Karin Pilsäter sade att vi har förbrukat budgeteringsmarginalen. Man kan också säga, med lika stor rätt, att vi har hållit oss inom budgeteringsmarginalen och att vi klarar utgiftstaket. Sedan har vi en senareläggning på 3,7 miljarder avseende arealersättning från 2000 till 2001 och begränsningsbelopp på totalt sex utgiftsområden. Syftet med det är klart och tydligt att säkerställa att anslagsförbrukningen inte överstiger en bestämd nivå. Så enkelt är detta. Jag har svarat på de frågor som är ställda. Jag kan inte förstå varför man säger att tidigare socialdemokratiska företrädare inte har gjort det. Det är er beskrivning av verkligheten, men den har slagit snett förr.
Fru talman! Bengt Silfverstrand hävdar att vi från de borgerliga partierna inte har lyckats bevisa vilket budgettricksande regeringen ägnar sig åt. I sådana fall har Bengt Silfverstrand på ett alldeles ypperligt sätt själv nyss förklarat hur budgettricksande går till. Bengt Silfverstrand säger - jag kan citera nästan ordagrant - att tricksande och manipulerande är när man bryter mot viktiga principer. Huvudregeln i budgetlagen är att intäkter och utgifter ska redovisas tydligt, enligt bruttoredovisningsprincipen. Regeringen har valt - det är det Bengt Silfverstrand och andra i utskottet stöder - att nettoredovisa vissa intäkter och utgifter. Därmed bryter man mot huvudregeln i budgetlagen. Det är enligt Bengt Silfverstrands egen definition tricksande och manipulerande. Det enda argumentet vi har fått från regeringen för att man bryter mot huvudregeln i budgetlagen är att det är praktiskt och att man har gjort så förr. Nu har Bengt Silfverstrand redan sagt att det är tricksande och manipulerande när man bryter mot en viktig princip och en viktig regel. När man nu bryter mot den viktiga regeln är det ju ett tricksande. Men jag undrar om Bengt Silfverstrand anser att det är motiverat att bryta mot denna huvudregel i budgetlagen enbart med hänvisning till praktiska skäl och till att man har gjort så förr. Är det inte lättare att faktiskt erkänna, som Bengt Silfverstrand har gjort tidigare, att detta handlar om att försöka kringgå utgiftstaket?
Fru talman! Det blir inte mer sant och inte mer konkret eller bättre för att Gunnar Axén nu med en annan variant - ska vi kalla det variationer på ett tema - upprepar samma sak. Brott mot budgetlagen är någonting helt annat. Bryter man mot en lag är det ett fall för konstitutionsutskottet. Det finns andra moderata företrädare som har sagt att detta faktiskt är ännu allvarligare - ett klart brott. Nu upprepar Gunnar Axén detta. Det är ganska anmärkningsvärt. Jag pratade om principer. Huvudprinciperna är mycket klara. Här föreligger en absolut skyldighet, naturligtvis, att klara de bitarna. Det är saldomålet på 2 %, och det är utgiftstaket. Där föreligger en skyldighet. Därför har vi också redovisat på vilket sätt detta har skett. Om vi inte skulle göra detta skulle det naturligtvis ha varit ett tricksande. Men det faktum att moderaterna lider brist på konkreta angreppspunkter när det gäller den ekonomiska politiken visar att man står tomhänt. Hur vill moderaterna komma åt de ekonomiska begränsningar som fortfarande finns, även om det fortsätter att gå uppåt? Jo, det vill man genom att försämra för de sjuka och de arbetslösa. Ni har vid flera tillfällen förnekat att ni har besparingar på det området på 15 miljarder kronor, som motsvarar 50 000 färre anställda inom en sektor som behöver ännu flera händer och fötter. Det är ert sätt. Vårt sätt är att redovisa att man kan ha vissa principer som man inom huvudprinciperna kan leva upp till. Ert alternativ är att försämra för dem som redan har det dåligt i det svenska samhället. De är alternativen i svensk politik, Gunnar Axén.
Fru talman! Bengt Silfverstrand försöker genom att prata om andra saker förvilla åhörarna. Bengt Silfverstrand sade att man ägnar sig åt tricksande och manipulerande om man bryter mot en princip eller en viktig regel. Jag har inte sagt att man bryter mot lagen. Jag har sagt att man bryter mot huvudregeln, dvs. en viktig princip i budgetlagen, om man använder sig av nettoredovisning i stället för bruttoredovisning, vilket man nu gör. Bengt Silfverstrand har faktiskt själv lyckats leda i bevis att man ägnar sig åt budgettricksande och manipulerande, och det var ett bra klargörande. Jag får tacka för det.
Fru talman! Jag har varit mycket tydlig. Jag har redogjort för vad som är målet. Gunnar Axén slirar nu lite på lamellerna och säger att han inte har sagt att man bryter mot lagen utan mot huvudregeln. Ja, det är allvarligt. Det finns inga sådana brott eftersom dessa bitar inte är reglerade. Det står inte någonting om att man inte får göra på detta sätt. Det har som sagt också förekommit att man har lagt vissa utgifter och inkomster utanför budgeten under borgerlig tid. Jag ska komplettera med en uppgift som Gunnar Axén hade i sitt första anförande. Det gäller Ekonomistyrningsverkets prognoser, som man från borgerligt håll tidigare har försökt att använda som ett slagträ. För några år sedan hotade man nästan med misstroendeförklaring, som kanske Gunnar Axén kommer ihåg. Då visar det sig att det är för tidigt och att det är ett för svagt underlag för att avgöra om utgiftstaket för staten för år 2000 är hotat. Vi kan erinra oss att Ekonomistyrningsverket förra året reviderade ned sin prognos under perioden augusti-september med 5 miljarder kronor. Det finns ingen som helst anledning att nu börja känna oro för detta. Jag kan bara nämna att Regeringskansliets egna beräkningar för EU-avgiften, arbetsmarknadspolitiska program och vuxenstudiestöd hamnar väsentligt mycket lägre än Ekonomistyrningsverkets prognoser. Vad ni har gjort från borgerligt håll i dag kan sammanfattas med att ni har skrikit vargen kommer, men det kommer ingen varg.

Fru talman! Det börjar bli lite många olika frågor här i dag. Jag hoppas att det kommer upp en representant för majoritetssidan och redogör för betänkandets huvudsakliga innehåll. Vi är överens om utvärderingen av statsskuldens upplåning, men vi från Folkpartiet har tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna reserverat oss för att Riksgäldskontoret inte ska hålla på med en sparform som riktar sig direkt till de vanliga konsumenterna. Vi tycker att det är olämpligt att en statlig myndighet agerar som en aktör och dessutom drar på sig helt onödiga kostnader. Framför allt finns det ingen som helst anledning till att Riksgäldskontoret ska konkurrera med vanlig bankinlåning eller andra sparformer på detta vis. Jag yrkar bifall till reservationen som finns i detta betänkande.

Fru talman! Finansutskottet behandlar här utvärderingen av statsskuldens upplåning och förvaltning för år 1994/95-1999. Finansutskottet föreslår att regeringens skrivelse läggs till handlingarna. Utskottet konstaterar, liksom regeringen, att det inte är helt enkelt att dra entydiga slutsatser eftersom det är svårt att bedöma resultatet inom upplåningen på den inhemska nominella marknaden. Den nya modell för statsskuldens förvaltning som infördes fr.o.m. 1999 kommer dock enligt utskottet successivt att skapa bättre förutsättningar för en utvärdering. Till detta bidrar såväl ändrade målformuleringar som ett helhetsperspektiv som präglar den nya modellen. Liksom förra året konstaterar utskottet att Riksgäldskontoret uppnått det kvantitativa målet när det gäller det totala resultatet för upplåningar på hushållsmarknaden. Målet för hushållsupplåningen gäller dock även de enskilda låneinstrumenten. I detta avseende har målet inte uppnåtts, eftersom Riksgäldskontoret uppvisar ett samlat negativt resultat för utvärderingsperioden. Resultatet har dock förbättrats för 1999. Utskottet anser att det är viktigt att Riksgäldskontoret fortsätter att aktivt utveckla Riksgäldsspar till en attraktiv sparform på den svenska sparmarknaden, och därmed yrkar utskottet avslag på motionen. Fru talman! Det har varit en lång dag med ekonomisk debatt, och den fortsätter efter detta ärende med ärendet om kommunernas ekonomi. I sådana debatter talas det ofta från borgerligt håll om konkurrensutsättning och avreglering som ett sätt att effektivisera verksamheten. Om man som jag inte är helt övertygad om dessa argument kan man få ett exempel när man läser utvärderingen av Riksgäldskontoret. Sedan 1992 anlitar Riksgäldskontoret externa förvaltare till en mindre del av statsskulden för att få en jämförelse med den egna förvaltningen. Riksgäldskontorets förvaltare har genomgående visat ett bättre resultat. Resultatet har uppnåtts samtidigt som risktagandet har varit lägre än för externa förvaltare. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande och avslag på reservationen.

Fru talman!

18. Därför inskränker jag mig nu till att enbart yrka bifall till reservationen. Jag påtalar också att det egentligen borde råda enighet om att en statlig myndighet inte ska agera på en konkurrensutsatt marknad, och därmed tävla som aktör om att attrahera inlåningsmedel från hushållen till den kontoliknande sparform som Riksgäldsspar utgör. Men dessvärre finns det fortfarande en majoritet i utskottet, och därmed väl i denna kammare, för att Riksgäldskontoret ska få fortsätta att utveckla den här sparformen. Jag är övertygad om att utvecklingen så småningom kommer att ge oss rätt i att detta är olämpligt.
Fru talman! Jag har en fråga till Lennart Hedquist. En stor del av svenska folket sparar i aktier. Det såg vi senast exempel på under de senaste dagarna, när folk stod i kö för att köpa Teliaaktier. Men det finns också de som av olika skäl inte vill spara eller spekulera, som man brukar säga, i aktier. För dem tycker jag att Riksgäldsspar är ett alternativ. För att konkurrensen ska fungera så krävs Riksgäldsspar, skulle man kunna säga. Därför har jag alltså en fråga till Lennart Hedquist: Har Lennart Hedquist kontaktat någon bank på senaste tiden och frågat efter hur mycket ränta han skulle få om han skulle spara pengar i den banken? Om Lennart Hedquist hade gjort det så skulle han ha kunnat fortsätta att ringa till Riksgäldsspar och fråga. Då skulle han ha sett att Riksgäldsspar erbjuder högre ränta. Jag undrar alltså om Hedquist har ringt runt på bankerna och frågat hur konkurrensen fungerar.
Fru talman! Nu jämförs äpplen med päron. Jämförelser med Riksgäldsspar ska ske genom att man jämför med den typ av obligationer som utfärdas på finansmarknaden - antingen korta obligationer på sex månader eller längre obligationer. Allmänheten har möjlighet att välja bland ett stort antal sparformer som är uppbyggda på samma sätt som Riksgäldsspar. Det handlar inte om ren inlåning på mer eller mindre räntelösa bankkonton. Jag finner det ganska märkligt att Riksgäldskontoret ska vara ute och konkurrera på den marknaden. Jag noterar att Riksgäldskontoret har ensamrätt att utfärda premieobligationer. Det kan ingen annan göra, och det är en väldigt speciell sparform. Men konkurrensen om övriga inlåningsmedel tycker jag ska gå genom det vanliga bank och finansväsendet.

Fru talman! Finansutskottets betänkande 29 avser regeringens skrivelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn. Såväl skrivelsen som de motioner som är väckta plus betänkandet berör den mycket omfattande kommunala verksamheten - inte minst den inom skola och vård. Många av de partiskiljande ståndpunkterna har redan i andra sammanhang behandlats av riksdagen, men återkommer nu i detta betänkande. Det är anledningen till att så många som 27 reservationer fogats till betänkandet. Jag står självfallet bakom samtliga reservationer där vi moderater deltar, men för tids vinnande yrkar jag här bifall bara till reservation 5 Regeringens skrivelse borde kunna vara en problemorienterad och bra genomgång, men den tenderar alltför ofta att försöka försköna verkligheten. Jag noterar särskilt som ett exempel den sifferexercis som görs på s. 132 om grundskolans resultat. I det avsnittet försöker man leda i bevis att fler elever i dag än för tio år sedan lämnar grundskolan med s.k. godkända resultat. Försiktigtvis så åberopas inte de rapporter som visar hur vanligt det är att elever lämnar grundskolan utan att ens ha de nödvändigaste färdigheterna i räkning, läsning och skrivning - detta bara sagt som ett exempel på hur en sådan här skrivelse kan tendera att försköna verkligheten. Fru talman! Nu byggs det upp en s.k. kommunal databas. Den beskrivs lite närmare i regeringens vårproposition. Den här databasen borde i kommande skrivelser vara en källa för regeringen när det gäller att lyfta fram goda exempel på hur tjänsteproduktion kan bedrivas på ett för medborgarna bra sätt i olika kommuner. Men det är symtomatiskt att socialdemokraterna i utskottet tycks värja sig mot att ge en sådan redovisning. Vi har fått reservera oss på denna punkt tillsammans med Kristdemokraterna. Man vill tydligen slå vakt om de traditionella sätten inom de offentliga monopolen. Fru talman! Många kommuner befinner sig i dag i skattetvister med skatteförvaltningarna via de kommunala bolagen. Det är märkligt att socialdemokraterna i utskottet inte inser att det måste till tydliga regler, och troligtvis en särlagstiftning, för kommunala företag. Det är orimligt om man ute i kommunerna tror att kommunala företag är något slags skattefrälse bara för att kommunala förvaltningar är skattebefriade. Det åtgår faktiskt rätt mycket statliga resurser såväl i skatteförvaltningar som i länsrätter och andra instanser till de här tvisterna. De är ett tecken på att kommunala bolag normalt inte är befogade, och att kommunal affärsverksamhet i enlighet med kommunallagens bestämmelser inte bör bedrivas. Slutligen, fru talman, kommer jag till skatteutjämningen. Där hade vi rätt nyligen en omfattande interpellationsdebatt med kommunministern. Vi var ganska många moderater från olika håll i landet som deltog. Men, fru talman, vi väntar fortfarande på ett besked om varför vi har ett utjämningssystem som konfiskerar tillväxt var den än förekommer i vårt land.

Det ter sig obegripligt att en regering som säger sig vilja verka för ekonomisk tillväxt infört ett system som är så groteskt tillväxtfientligt. Regeringens skrivelse innehåller naturligtvis ingen som helst redovisning av hur absurt detta inomkommunala utjämningssystem slår för olika kommuner. Alla incitament till att bidra till utvecklingen i vårt land är borta. Det är inte särskilt bra med ett sådant system när nu alltfler ute i kommunerna börjar förstå att man inte kan påverka sin intäktsnivå med tillväxt och förstärkt skattebas. Då drar man sig naturligtvis också för de kostnader som man som regel har om man ska bidra med tillväxt. Och i glesbygderna slår detta hårt. Man förlorar befolkning och får den vägen minskade intäkter. Men den kvarvarande befolkningen har kanske jobb, och det kommer också företag dit som bidrar till att sysselsättningen ökar - Malå kan ju vara ett typiskt exempel, men det finns många andra kommuner - och då stiger den relativa skattekraften per invånare, och då konfiskerar det nuvarande skatteutjämningssystemet denna tillväxt till 95-103 %. I Malå blir det, såvitt jag förstår, ungefär 96 %. I de områden där man har befolkningstillväxt blir innebörden att bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar kommunalt olönsamma, och vi har sett effekterna av hur det systemet slår t.ex. här i Stockholmsområdet. Sonia Karlsson och andra socialdemokrater kommer väl så småningom att vakna till och förstå att det måste till grundläggande förändringar i detta system som ju också är oförenligt med ordalydelsen i vår svenska grundlag. Fru talman! Jag hörde Jan Bergqvist tidigare i dag ställa en fråga till Gunnar Hökmark, nämligen varför vi moderater, om detta system är oförenligt med den svenska grundlagen, då inte begär en omedelbar ändring. Jag vill svara på den frågan genom att till Jan Bergqvist säga att vi under de första åren hade möjlighet att återgå omedelbart till ett grundlagsenligt system, och då föreslog också vi moderater att man skulle göra det. Men i dagsläget är det faktiskt omöjligt att på mycket kort sikt göra dessa förändringar. Och det är därför som vi i stället föreslår förändringar i skatteutjämningssystemet. Men det är helt klart att systemet i sig inte är förenligt med den svenska grundlagen. Jan Bergqvist hävdade då att svenska grundlagsexperter ansåg att det var förenligt med den svenska grundlagen. Jag vill i så fall till Sonia Karlsson eller till Jan Bergqvist ställa frågan: Vilken svensk grundlagsexpert hävdar att det är förenligt med grundlagen? Jag är medveten om att socialdemokraterna i konstitutionsutskottet med stöd av några andra partier har hävdat detta. Men vilken svensk grundlagsexpert hävdar att dagens inomkommunala utjämningssystem är förenligt med grundlagen? Jag vet svaret på den frågan.

Fru talman! Syftet med regeringens skrivelse, som är en årlig skrivelse sedan Inger Davidsons tid, är som vi har hört att redovisa utvecklingen i förhållande till nationella mål inom kommunsektorn. Meningen är att vara deskriptiv, men såväl urval som betoningar och ibland tolkningar kan också ge en beskrivning av sakläget med en viss färgning och en viss politisk nyans. Några exempel har vi tidigare hört. Jag kan nämna ytterligare några. Beträffande demokrati och kommunal självstyrelse speglas inte en, vågar jag säga, alltmer utbredd uppgivenhet bland politiskt aktiva i kommuner och landsting. De känner sig alltmer som marionetter. Deras manöverutrymme krymps ständigt. Sedan finns det också andra områden. Jag återkommer till detta med kommunal självstyrelse. Men beträffande hälso och sjukvård, äldreomsorg, handikappomsorg och färdtjänst påvisas förtjänstfullt bristande måluppfyllelse på åtskilliga punkter. Och där finns det egentligen en utmärkt redovisning som utgör ett incitament till omedelbara åtgärder. Vidare säger inte bokslut och aggregerad statistik på en sådan nivå mycket om hur enskilda äldre har det eller hur enskilda skolbarn har det, om barnen känner lust att lära eller om enskilda funktionshindrade får den hjälp som de har rätt till, etc. Genomsnitt visar viktiga trender, men de utplånar de enskilda fallen, och det kan vara farligt, fru talman, för oss rikspolitiker. I skrivelsen redogörs som sagt för utvecklingen av den kommunala ekonomin under de senaste tio åren. Det står ju inte heller något om att den socialdemokratiska regeringen under senare delen av 1990-talet använt kommunsektorn som en budgetregulator alltefter saneringspolitikens behov. Och i detta ligger att statsbidragen har urholkats samtidigt som specialdestinerade bidrag försvagat självstyrelsen. Skatteintäkterna har också försvagats. Under samma period som detta har skett har statliga reformer krävt ett ökat kommunalt ansvarstagande som inte alltid finansierats enligt finansieringsprincipen. I kristdemokraternas arbete för en värdegrundad demokrati ingår det att slå vakt om den kommunala självstyrelsen, och jag ska ägna mig något åt detta nu. Subsidiaritetsprincipen är också en viktig princip för såväl stöd som maktdelning. Självstyrelsen förutsätter emellertid en stabilare ekonomisk bas för den kommunala verksamheten. Många av de påvisade bristerna i skrivelsen har en viktig orsak i just alltför svaga ekonomiska resurser hos kommuner och landsting. Mot bakgrund av dessa principer och erfarenheter från besparingstider är det angeläget att stärka den kommunala självstyrelsen genom att stärka den kommunala ekonomin och den självständiga delen och därmed förbättra planeringsförutsättningarna. Vi föreslår detta i vårt budgetalternativ genom att på kort sikt öka de generella statsbidragen och på lång sikt öka den kommunala sektorns möjlighet till självfinansiering. Det innebär under planperioden ett resurstillskott på kort sikt på 5 miljarder men också på längre sikt att kommunsektorn t.ex. genom en skatteväxling får ta över fastighetsbeskattningen och omvandla den till en kommunal fastighetsavgift. Det är ju inte utan exempel i andra länder. I regeringsformen pekas den kommunala självstyrelsen ut som ett medel att förverkliga demokratin. I praktiken har dock den kommunala självstyrelsen fungerat som en del av den statliga förvaltningsorganisationen, även om det naturligtvis inom vissa ramar finns en frihet för kommunerna. Men i författningspolitisk mening är det inte fråga om en riktig självstyrelse. Kommuner och landsting fattar naturligtvis beslut. Men om besluten inte behagar regering och riksdagsmajoritet står det dem fritt att genom lagstiftning intervenera i den kommunala beslutskompetensen och inskränka beslutanderätten i olika avseenden. Det finns en förskräckande stor samling exempel på detta. Samtidigt kräver faktiskt, fru talman, regeringsformens logik, där den kommunala självstyrelsen finns exemplifierad och där den får sin ställning, också att kommunal självstyrelse måste ha ett substantiellt innehåll. Lagrådet har också skrivit att " - någon innebörd måste dock den kommunala självstyrelsen ha". De nuvarande förhållandena är inte acceptabla. Om man vill ha en verklig kommunal självstyrelse så måste det till en kraftfull rättslig kompetens för kommunerna att utöva den. Kristdemokraterna har i andra sammanhang påpekat att subsidiaritetsprincipen bör bli vägledande för nationella förhållanden också. Som bekant är den en del av EG-rätten. Den här principen motiveras av något som man kallar för naturliga gemenskaper. Och det är närmast spontant uppkomna relationer. Det kan vara en familj, en släkt, ett grannskap, en förening, en fackförening, ett byalag, ett samhälle, en kommun, en region. Sådana gemenskaper, fru talman - och jag vänder mig också via fru talman till Sonia Karlsson m.fl. - kan man, menar jag, argumentera för har värden i sig. Relationer är ett värde. Ett annat värde är frihet. Ett fundamentalt värde är naturligtvis livet eller existensen i sig. Det är individers och naturliga gemenskapers rättighet att få förverkliga de här värdena. Det handlar om att förverkliga sin existens, sina relationer och sin frihet. Frihet kan översättas med självstyrelse. Vad gäller kommuner är det kommunal självstyrelse. De här rättigheterna har sina motsvarigheter i skyldigheter. Andra naturliga gemenskaper har att respektera andras rättigheter. Det en naturlig gemenskap på ett ändamålsenligt sätt kan sköta själv ska den också få sköta. De överordnade gemenskaperna, som t.ex. staten, har en skyldighet att stödja där så behövs, och detta stöd måste respektera de enskilda människornas rättigheter och de naturliga gemenskapernas egna kompetensområden. Om subsidiaritetsprincipen tillämpas på definitionen av kommunal självstyrelse konstaterar vi att det behövs en kraftigt utökad respekt från statsmakternas sida för den kommunala gemenskapens eget kompetensområde. En sådan respekt, fru talman, måste avspegla sig i regeringsformens bestämmelser om denna självstyrelse. Nu är politik alltför ofta makt, enbart makt. Med en enkel votering här i denna kammare kan den kommunala självstyrelsen inskränkas. Friheten kan inskränkas - friheten för kommuerna att själva hantera t.ex. sina bostadsbestånd, att själva hantera sin barnomsorg, att själva hantera sin avgiftssättning, att själva med en för vår del självklar solidarisk finansiering hantera driften av t.ex. sjukvård i egen regi eller inte. Jag har tidigare här i denna kammare läst från Där står det följande: "Det är statsmakterna som sätter ramarna för den kommunala självstyrelsen. Regeringsformen understryker i sin första paragraf självstyrelsens betydelse för den svenska demokratin. Ändå är insikten om denna betydelse ibland ganska klen." Sedan fortsätter skriften, som Ilmar Reepalu har skrivit förordet till, med att beklaga hur självstyrelsen har beskurits under de senaste åren. Nu har jag något försökt att teckna, fru talman, en ideologisk grund, en motivering, till kommunal självstyrelse - inte bara till kommunal självstyrelse utan till självstyrelse eller frihet för de olika naturliga gemenskaper som vårt samhälle ändå är uppbyggt av, nedifrån och upp. Jag är naturligtvis intresserad av att höra vad t.ex. Sonia Karlsson, fru talman, säger om detta. Jag är intresserad av hur socialdemokratin motiverar kommunal självstyrelse, vad det innebär och hur det kan komma sig att riksdagen i beslut efter beslut med den röda majoriteten kan inskränka kommunernas självstyrelse som man faktiskt gör. Vad gäller vår övriga politik som finns beskriven i våra reservationer i denna skrivelse är sakområdena, vågar jag säga, väl kända. Jag kommer inte att ta upp tid här. Jag ska nu, även om vi står bakom alla våra reservationer, för vår del yrka bifall enbart till reservation 4.

Fru talman! Ledamöter! Vård, skola och omsorg är kärnverksamheter i den kommunala sektorn. Det är frågor som vi i Centerpartiet har prioriterat eftersom vi har lovat det i våra löften till väljarna. Vi har gjort det genom försvarsuppgörelsen där pengar förs över från försvaret till vård och omsorg. Centerpartiet har medverkat till att 8 miljarder kronor fram till 2004 förs över från försvaret till vård och omsorg. Enligt överenskommelsen mellan Centern och Socialdemokraterna ska reurserna användas för åtgärder inom primärvård, vård och omsorg om äldre, prykiatri och tillgänglighet och mångfald inom vård och omsorg. Vi har också gjort det genom att vara det parti i riksdagen som vill satsa mest på skolan och se till att skolan har de resurser som krävs för att ge alla elever möjlighet till bra kunskap. Centerpartiet vill ge kommunerna möjlighet att genomföra en stor kvalitetssatsning på skolan genom att tillföra kommunerna 3 miljarder mer än regeringen fram till 2003. De extra resurserna motsvarar ungefär 4 500 nya medarbetare i skolan. De människorna behövs, det vet vi allihop. Den här skrivelsen om kommunerna speglar inte alla de svårigheter som finns. Det gäller t.ex. patienter i vården, den faktiska situationen för människor som tvingas leva med långa väntetider inför en behandling. Min erfarenhet är att både patienter och vårdpersonal lever ett betydligt bättre liv när det finns en vårdgartanti som ställer krav på korta tidsfrister. Låt oss därför införa en sådan vårdgaranti. Det finns i dagens läge en tudelning mellan kommuner. Det beror bl.a. på att en fjärdedel av kommunerna och bara ett av tjugotvå landsting hade ett sammantaget positivt resultat under 1995 till 1999. Det här är mycket allvarligt eftersom det drabbar vård, skola och omsorg och därmed enskilda personer mycket hårt. Den här tudelningen mellan tillväxtkommuner och sådana kommuner som har mycket sämre bruttoregionalprodukt än riksgenomsnittet blir värre av dåliga infrastruktursatsningar, höjning av arbetsgivaravgiften för småföretagare i Norrlands inland, nedläggning av två tingsrätter och indragning av polisstationer, försäkringskassor, arbetsförmedlingskontor och postkontor. I stället för att satsa på verktyg som kan ge stöd för att vända utvecklingen sparkar man undan de kryckor kommunerna och deras befolkning har stött sig på hittills. Fru talman! Jag vill deklarera att Centerpartiet tycker att det komunala skatteutjämningssystemet i princip är bra. Det finns vissa justeringar som behöver göras. Men det är nödvändigt för att det ska vara lika rättigheter oberoende av var man bor i landet. Men det räcker inte. Det krävs faktiskt också en vettig regionalpolitik. I andra delar av Europa har man visat att det går att vända en sådan utveckling som vi ser i två tredjedelar av landets kommuner. Det är sorgligt att vi inte får de verktygen här i Sverige. Vid sidan av mångfald inom den offentligt finansierade verksamheten är flexibilitet en nyckel för att klara framtidens behov av välfärdstjänster inom den kommunala sektorn. De samlade behoven av kommunala tjänster kommer att fortsätta att öka framöver, men i en långsammare takt än hittills. Vi kommer att få fler grundskoleelever - 40 000-50 000 fler - fram till år 2003. Vi kommer att få fler gymnasieelever, närmare 100 000, fram till 2008. När det gäller äldreomsorgen bedöms resursbehovet öka med 20 % fram till 2010. För att omprioriteringar och flexibilitet ska vara möjligt är det viktigt att kommuner och landsting får möjlighet att själva utforma den lokala välfärden utan statliga pekpinnar och försök att kringskära verksamheten. Ett tydligt exempel på statlig styrning av kommunal verksamhet är regeringens vilja att införa maxtaxa i barnomsorgen. Centerpartiets förslag är i stället att det offentliga stödet omfattar alla barn, samtidigt som föräldrarnas valfrihet att välja den barnomsorg de tycker är bäst tillgodoses. Vi tycker att man ska sträva efter att samhällets stöd till barn ska visa att alla barn är lika mycket värda - inte att 75 % har ett värde och att 25 % inte har ett värde. Föräldrar ska kunna välja och föräldrar ska kunna spendera mer tid med sina barn. Det är därför roligt att de borgerliga partierna har kunnat enats om en familjepolitisk reform som, om man använder Dagens Nyheters ord, är grundad på mittens magi. Det är Folkpartiets och Centerpartiets barnkontoförslag. Det ger större valfrihet, mera pengar och mer tid åt barnfamiljerna. Fru talman! Jag står självfallet bakom alla de yrkanden som gjorts i utskottet, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 2 och 19.
Fru talman! Jag har en kort och enkel fråga till Vi moderater har ju till vår partimotion fogat en förteckning över de kommuner som hade en relativ ökning av sin skattekraft de senaste åren. Av dem var påfallande många rena glesbygdskommuner, kommuner med vikande befolkningsunderlag men där den relativa skattekraften har ökat. Anser verkligen Lena Ek på fullt allvar att skatteutjämningssystemet är bra när det konfiskerar den relativa tillväxten i den typen av kommuner? Jag kan nämna - förutom de kommuner jag redan har nämnt - hur det ser ut i en kommun som Robertfors, Lysekil och i och för sig också Valdemarsvik. De har alla en vikande befolkning, men den relativa skattekraften har ökat. De får minskade intäkter på grund av befolkningsminskningen, men de får inte behålla intäktsökningen när den relativa skattekraften per invånare har ökat. Är det verkligen Centerns politik att slå vakt om det systemet?
Fru talman! Till det skulle jag vilja svara följande. En kommun som Valdemarsvik, som tidigare har haft mycket hög arbetslöshet, 161⁄2 %, och som nu har kommit ned i 41⁄2 %, bl.a. på grund av en stor IT satsning, hade under många år inte kunnat överleva över huvud taget utan det kommunala utjämningssystemet. Det är mycket tydligt. Under den värsta nedgångsperioden i kommunen har det varit en stöttepelare och en garant för att vi har kunnat behålla en anständig äldreomsorg, kvaliteten i skolan och slippa kö till barnomsorgen. Det är anledningen till att jag värnar så starkt om den kommunala skatteutjämningen. Den är en hjälp i svåra tider. Sedan finns det mindre justeringar som behöver göras. Det gäller t.ex. tidsfaktorn vid sådana här förändringar. I Valdemarsviks kommun beror den ökade skattekraften inte på att några stora strukturförändringar har skett. Det har jag också talat om för Lennart Hedquist tidigare. Det beror på att det har flyttat in en mycket förmögen familj i kommunen.
Fru talman! Nu diskuterar Lena Ek behovet av skattekraftsutjämning och kostnadsutjämning. Om det råder total enighet här i riksdagen. Vad vi är oeniga om är konstruktionen av detta system och att det inte ska vara inomkommunalt. Därutöver är frågan om det ska vara tillväxtfientligt. En kommun tar tag i sina problem och svårigheter och åstadkommer via IT-satsningar, fler företag eller annat en ökad skattekraft. Kan det då verkligen vara rimligt, Lena Ek, att frukterna av detta, som ibland också har kostat pengar, ska leda till att hela tillväxten konfiskeras? I dag konfiskeras den till 95-103 %. Vi anser att det bl.a. ur regionalpolitisk synpunkt är ett helt orimligt system.
Fru talman! Först och främst tror jag inte att invånarna i min hemkommun - som det tydligen är extra roligt att diskutera - ser det som en konfiskering. De ser det som ett mindre och kortsiktigt tack för hjälpen för stöd under mycket svåra tider där vi alla hade mycket svåra problem att dras med. Vi trodde faktiskt under en period att kommunen skulle tvingas stänga totalt och bli ett slags Skansen för turister som fyra veckor om året skulle komma och besöka våra naturreservat. I övrigt skulle vi alla tvingas leva på bidrag och inte kunna klara oss själva. Det kommunala skatteutjämningssystemet är i grunden bra. Det ger möjligheter till överlevnad i alla delar av landet. Det är en stor hjälp för de kommuner som råkat mycket illa ut. Det innebär inte att det inte finns marginella justeringar som behöver göras. Men det finns också ett system för att göra de justeringar och förbättra det som behöver förbättras. För min del tycker jag att principen om rättvis tilldelning av offentlig service över hela landet är bra. Det är bra att kommuner hjälps åt med detta. Det är synd att Moderaterna går så hårt åt det kommunala skatteutjämningssystemet. Vi som har upplevt fördelarna med det i stödkommuner och kommuner som har haft problem, tillfälliga eller längre, är tacksamma för att det finns. Det innebär också att jag som riksdagsledamot kommer att kämpa för att det solidariska systemet för att hjälpa utsatta områden finns kvar länge till.